Fru talman! Det är ganska intressant att Vänsterpartiet tycks ha större förståelse för de små företagens problem än vad Socialdemokraterna och Centerpartiet har. Jag noterar detta. Jag blir beklämd när jag hör utskottsmajoritetens talesman ta så lätt på de ytterligare pålagor som nu kommer att läggas på företagen. Jag tänker då särskilt på enmans och fåmansföretagen, som redan i dag är mycket hårt pressade och som nu icke kommer att våga anställa ytterligare någon person. Vet inte utskottets talesman att de ytterligare 14 dagarna kommer att kosta dubbelt så mycket som de första 14 dagarna, därför att vi här har begynnande långtidsarbetslöshet? Ronny Olander säger att kraven på arbetsmarknaden hårdnar. Ja, i och med att vi i dag har 536 000 arbetslösa är det ju så, och då borde det ju finnas ytterligare skäl att vara vaksam vad gäller de negativa effekter som vi har påtalat, t.ex. svårigheten för lätt funktionshindrade att få ett arbete. När nu Ronny Olander är totalt ointresserad av att LO och SAF har genomfört en gemensam uppvaktning ställer jag frågan till ansvarigt statsråd: Varför lyssnar man på LO i vissa fall och inte i det här fallet, när LO och arbetsgivarna är överens och kommer och uppvaktar? Är statsrådet beredd att ge mig några ytterligare upplysningar i det här fallet, eller delar statsrådet och utskottets talesman helt ståndpunkter i den här frågan?

Herr talman! Ja, Ronny Olander bär syn för sägen när det gäller regeringens och riksdagsmajoritetens uppfattning. Ni talar vackert om företagare och företagande, men ni för som jag sade en tvärtom-politik, som hindrar nya arbetstillfällen. Så är det. Jag finner att det hos utskottsmajoriteten inte finns någon som helst resonans för tanken att återigen titta på ärendet och eventuellt åtminstone dröja med att fatta beslut i frågan. Jag ber då, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 1, som vi har tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna, och till den moderata reservationen nr 7. Vad gäller karensdagarna handlar det faktiskt om ytterligare en karensdag för oss som är långtidsfriska. Det kallar vi moderater för solidaritet. Märk väl att vi behåller det högriskskydd som redan finns i försäkringen. Det är inte tu tal om annat. Att lägga sådana pålagor på de små företagen är faktiskt att vara mycket osolidarisk med dem som inte är fullt arbetsföra eller som har någon defekt över huvud taget.
Herr talman! Det är ingalunda så att vi, som Gullan Lindblad säger, bara talar vackert om företagspolitiken och näringslivets villkor. Vi har i akt och mening i riksdagen under två års tid verkligen bevisat att vi har en rejäl och uppriktig mening med vårt agerande. Det är väl emellertid inte helt obekant vilken situation som rådde 1994, när vi tog över. Jag avser inte heller nu att gå in på dessa tre år - jag skall dock inte kalla dem förlorade. Jag söker inte den typen av strid. Jag bara konstaterar att det har handlat och fortfarande handlar om att vi måste ha en stabil och bra ekonomisk politik och en grund att stå på för Sverige för att vi skall kunna jobba vidare. Den stora, spännande och viktiga arbetsuppgiften består nu i att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Alla känner ju till att det arbetet pågår för fullt i Sverige - på olika nivåer, i olika organ - och fler och fler ansluter sig och är intresserade av den politiken. Det är viktigt, inte från partipolitisk synpunkt utan från samhällets och medborgarnas synpunkt. I mitt anförande tog jag också upp den kompensation som företagen har fått under de fem år som har gått. Det handlar om minst 3 miljarder kronor. Det var 2,3 %. Det var, som någon talare också sade, en rejäl arbetsgivaravgiftssänkning. Nu gör regeringen bedömningen att det är 3 miljarder - jag tänker inte ifrågasätta den. Vid ett annat tillfälle kunde det vara intressant att ta sig en funderare på de pengarna.
Herr talman! Jag har två frågor till Ronny Olander. Han hänvisar i sitt anförande till undersökningar som visar att det här med 14 dagars sjuklöneperiod har fungerat jättebra. Men var finns undersökningar som visar att en fördubbling kommer att bli dubbelt så bra eller åtminstone inte bli till skada? Jag vill fråga Ronny Olander om han är säker på att det här förslaget inte kommer att innebära att många företagare kommer att tveka att anställa. Jag tänker då speciellt på de små företagarna. Då kommer vi inte att kunna göra någonting ytterligare åt arbetslösheten, som vi alla är så angelägna om att komma till rätta med. När det gäller mamma och pappamånaderna sade Ronny Olander att de är viktiga i ett jämställdhetsperspektiv. Nu har ju jämställdheten tyvärr inte riktigt slagit igenom än, vare sig när det gäller kvinnors löner eller mäns benägenhet att ta pappaledigt. Därför måste jag fråga Ronny Olander om han menar att den här sänkningen kommer att främja både en ökad jämställdhet och möjligheten för barn att ha både mamma och pappa hemma under en viss period när de är små.
Herr talman! Kerstin Heinemann sade att det inte fanns någon undersökning. Jag hänvisar då till Riksförsäkringsverket och dess bedömning och utvärdering av vad de fjorton dagarna har inneburit. Om all politik handlade om att se in i en glasklar kristallkula och få veta sanningen skulle den här kammarens arbete inte behövas. Då kunde man skicka ut någon tjänstemannaprodukt. Självfallet finns det all anledning - det har regeringen sagt i sin proposition, och det har utskottet sagt i sitt betänkande - att noga följa den här reformen och utvärdera den. Riksförsäkringsverket har också här ålagt en arbetsuppgift och kommer att följa det här mycket noga. Jag känner inte den oro för småföretagen som några här gör sig till tolk för. Jag tycker att det är viktigt att den är uppmärksammad, men jag känner inte någon sådan oro - det fungerar inte så på arbetsmarknaden. Sedan till mamma och pappamånaderna. Jag kan nu bara konstatera att Folkpartiet vill ha mamma och pappamånaderna kvar. Man vill också ha ersättningsnivåerna kvar. Moderaterna vill inte ha det på det viset. En gång var ni ense om detta. Jag vill inte gå in på de delarna av borgerlig familjepolitik - jag bara konstaterar de olika synpunkter som ni här har fört fram.
Herr talman! En glaskula skulle kanske vara bra. Det är naturligtvis också bra att man noga följer och utvärderar. Men utan att titta i någon glaskula kan man befara att i dag när väldigt många människor går arbetslösa kanske det blir några som får gå arbetslösa litet längre medan man utvärderar någonting som man inte är riktigt säker på. Man beslutar, och sedan utvärderar man, och sedan kanske man ändrar igen när man ser att det blev ännu fler arbetslösa. När det gäller pappa och mammamånaderna konstaterar jag att Ronny Olander inte svarar. I stället talar han om en borgerlig familjepolitik, medan jag har talat om Folkpartiets familjepolitik och Folkpartiets förslag. Det var väl dem vi diskuterade och inte någon sammanslagning av flera partiers förslag?
Herr talman! Jag vill än en gång poängtera att jag inte känner den oro som Kerstin Heinemann har när det gäller riskerna. Jag tycker bara att det är viktigt att man följer hur reformen utvecklas. Det är det som jag har försökt svara på. När det gäller mamma och pappamånaderna vill jag bara säga att det av besparingsskäl nu blir 75 % tvärsöver under året som kommer, som jag sade i mitt anförande. 1998 kommer det att bli 80 %. Vi tycker också att pappamånaden är viktig - därav de förslag som nu föreligger.
Herr talman! Jag har en kort fråga till Ronny Olander. Jag hoppas att jag kan få ett kort och kärnfullt svar. I sitt anförande sade Ronny Olander att man inte skall överkompenseras när man är sjuk. Personligen tycker jag inte att en 75-procentig ersättningsnivå i sjukförsäkringen är någon överkompensation. Nu säger ni att ni skall öka ersättningen till 80 % från den 1 januari 1998. Men samtidigt förändrar ni beräkningsgrunderna i SGI. Jag skulle bara vilja veta: Vad är den reella ökningen i sjukförsäkringen jämfört med i dag?
Herr talman! Som jag har försökt redogöra för sker höjningen till 80 % den 1 januari 1998. Det är inte heller helt obekant att Sjuk och arbetsskadekommittén nu har lagt fram sina synpunkter, som remissbehandlas. Det finns anledning att ytterligare fördjupa sig i det materialet och fundera över vad det innebär. Vad det sedan innebär för den enskilde kan variera väldigt mycket, och jag kan inte på Marie Engströms fråga svara generellt för ett helt kollektiv av försäkringstagare. Det är faktiskt så jag uppfattar

Herr talman! Innan jag ställer min fråga vill jag kommentera Ronny Olanders åsikt att ytterligare en karensdag är någonting som drabbar dem som inte alltid är friska, de sämst ställda. Jag ser det så här: Har man en karensdag till vid varje sjukdomstillfälle är det någonting som drabbar oss som oftast är friska, så att vi kanske också någon gång kommer upp i tio dagar per år, som de som ofta är sjuka alltid kommer upp i. Jag tycker alltså att Ronny Olander skjuter väldigt mycket över målet där. Sedan gäller det de osäkra kalkylerna, som regeringen säger. Ronny Olander låter i stället väldigt säker. Regeringen öppnar för osäkerhet och säger att kalkylerna kan vara osäkra, men Ronny Olander är väldigt säker och har ingen anledning att ifrågasätta några siffror. Det är väl bra för honom då, men det minskar inte min oro, måste jag säga. Jag tycker ändå att ni chansar på att försämra företagsklimatet i ett läge där arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas negativt, där arbetslösheten nu är större än den var för två år sedan när regeringen tillträdde, där varslen ökar och de lediga platserna blir färre. Jag är förvånad över att ni vill chansa på det här sättet. Ni vet ju inte ens om det här blir neutralt, samtidigt som de saker som vi här genomför borde förbättra företagsklimatet.
Fru talman! Det kan låta som om två karensdagar inte betyder så mycket. Jag funderar själv av och till kring den karensdag som vi har. Av besparingsskäl går det inte att göra någonting åt den - inte just nu, i alla fall. Jag vill ändå erinra om att två karensdagar betyder mycket. Det betyder mycket för kvinnorna i vården. Det finns en annan omräkningstabell i deras kollektivavtal. Det betyder mycket för dem som jobbar med livsmedel, i handeln, och det betyder mycket för de, oftast kvinnor, som jobbar på sjuk och omsorgssidan. Där bör det kanske, sagt med all respekt, vara möjligt att vara hemma just när man är sjuk. Många upplever det redan i dag besvärligt när de är hemma en karensdag. Enligt mitt sätt att se det gör två karensdagar ingen lyckligare - tvärtom. Vad det gäller kalkylen sade jag i ett tidigare inlägg att jag personligen skulle tycka att det var intressant om vi så småningom fick en rejäl utvärdering. Jag har all respekt för att regeringen har kommit fram till siffran 3 miljarder kronor i kalkylen. Det finns andra kalkyler från andra utredare som visar helt andra värden, men jag tycker inte att det är relevant att gå in på det i dag. Jag delar inte Rose-Marie Frebrans åsikt. Hon menar att vi på något sätt chansar eller försämrar för småföretagare på detta sätt. Det gör vi absolut inte. Jag har också sagt att det är viktigt att noga följa effekterna av förslaget. Det har regeringen fastslagit i propositionen, och utskottet har i betänkandet också sagt att det är viktigt. Jag vill påminna om de diskussioner, som jag tycker är mycket positiva, som vi för i vårt socialförsäkringsutskott om just rehabilitering och vad som sker för att också handikappade skall ha reella möjligheter.
Herr talman! Ronny Olander upprepar att det inte sker någon försämring för småföretagare. Jag förstår inte hur ni socialdemokrater och centerpartister tänker när ni tror att den lille företagaren med en, två, tre eller fyra anställda skall våga anställa någon som han vet har vacklande hälsa. Hur skall han våga det? Det är klart att förslaget gör det sämre för företagarna och att de över huvud drar sig för att anställa när de får en sådan kostnadsökning på sig. Regeringen räknar flera år bakåt i tiden och säger att företagen har varit överkompenserade under så många år. Men det har ju kommit till många nyföretagare, och det bildas företag i dag! Det kan inte vara någonting annat än en skattehöjning. Det är en kostnadsökning. Det är ingenting annat. Det är självklart att det är negativt för företagandet.
Herr talman! Jag tog också i mitt anförande upp de cirka fyra miljoner arbetstagare som redan i dag finns i produktionen. Det är viktigt. Riksförsäkringsverket konstaterade också att arbetsmiljöarbetet inte har fungerat som man skulle kunna önska. Vad gäller arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet kommer 28-dagarsperioden att innebära positiva effekter. Jag är helt övertygad om det. Vad gäller småföretagarna kan jag konstatera att ca 50 000 nya företag har startats under dessa två år. Det har dock bara givit ungefär 30 000 arbeten i mertillskott. Det handlar om att vända den situation som man övertog 1994 och försöka se de positiva anslagen. Jag kan som slutkommentar säga att jag skulle önska att kammaren och de olika partierna vid flera tillfällen skulle försöka se till det som förenar oss vad gäller företagsverksamheten, så att vi med gemensam styrka får Sverige på fötter, till allas bästa.

Herr talman! Jag vill gärna i kammaren deklarera Centerpartiets syn på de frågor som debatteras, och då främst frågan om sjuklöneperioden. Vi har medverkat till att denna period, genom det beslut som kommer att fattas, förlängs. Jag minns med stor tydlighet den debatt och de diskussioner vi hade när 14 dagarssjuklöneperiod infördes. Många av de argument som jag hör här i dag fanns också då. När vi rör i sådana här frågor finns det över huvud taget en stark oro hos grupper. Märkligt vore det annars. Jag tror inte att det går att hitta ett förslag som är bara till fördel för alla människor. Några känner sig alltid hotade av förändringar. Särskilt gäller det generella system, där det alltid finns en risk för att några kommer att överkompenseras och andra att underkompenseras. Vi har den praxisen i dagens riksdag att inte skapa system med alltför många undantag och särregler, därför att det försvårar. Vi har i socialförsäkringsutskottet också upplevt problemen med att göra system alltför komplicerade. Det innebar att vi, när vi införde karensdagen, avstod ifrån att skapa särskilda särbestämmelser för att skydda de grupper av särskilt kvinnor som kommer i en väldigt utsatt situation när karensdagen under en sjukperiod får betalas med betydligt mer än vad en inkomst innebär under en dag. Det ligger också som grund till att vi inte vill ha flera karensdagar, utan ser möjligheter till besparingar i systemet via en förlängning av sjuklöneperioden. Det kan verka väldigt enkelt att kompensera människor. Det finns säkert en vilja hos de allra flesta politiker att ingen skall fara illa i de system som man inför, men det kostar också pengar. I dag finns inte de pengarna någonstans. Då får man ibland fatta beslut som kanske kan vara besvärande för vissa grupper. Vi försökte, när sjuklöneperioden på 14 dagar infördes, att hitta ett skyddsnät. Det var också då vi oroade oss särskilt mycket för småföretagarna. Samtidigt låg en sänkning av arbetsgivaravgiften i deras intresse, eftersom de då ansåg att de fick vara med och betala för de stora företagens höga sjuktal. Då fanns det företag som hade upp till 30 sjukdagar och mer för sina anställda. Nu är situationen helt annorlunda. Nu har sjuktalen sänkts ganska rejält. Man har också fått ett ökat ansvar för rehabilitering och för arbetsmiljö. Det låg i förslaget om en sjuklöneperiod, och det ligger kvar i förslaget om en förlängning av sjuklöneperioden. Det kan inte vara samhällets uppgift att sopa upp efter arbetsgivare som inte tar hänsyn till arbetsmiljöförutsättningar och låter sin personal lida för att de inte gör det. Vi måste kunna ta kostnader från arbetsgivaren för att arbetskraften används på det viset. Det är ett av de skäl som vi då hade för sjuklönen. Det skälet kvarstår fortfarande. Det skyddsnät som vi då införde var högriskskyddet, som skall skydda ofta sjuka, handikappade och arbetshandikappade i ett sådant system. Att det inte är känt är bara att beklaga, men det är fullt möjligt att utnyttja detta. Man kan sluta ett avtal med försäkringskassan om att den tar över sjukersättningen för denna typ av personer. Jag hoppas att den debatt som vi har i dag skall innebära en ökad kunskap om högriskskyddet, och att det skall vara till förmån för denna typ av arbetstagare. Det ligger i allas vårt intresse att en rehabilitering skall kunna leda till att man också kan återgå i ett arbete, även om man har ett mindre arbetshandikapp. Uppföljning och analys av förslaget är helt i linje med det utskottet skriver. Förutsättningarna för en analys och uppföljning av de effekter som en förlängning av sjuklöneperioden innebär fanns också i propositionen. Det här tillsammans innebär att vi från Centerpartiet känner att detta är en besparing som vi kan gå med på och att vi har ett skyddsnät för att skydda de sämst ställda och de mest utsatta. Vi kommer att med stort intresse följa utvecklingen när det gäller en förlängning av sjuklöneperioden. Med det yrkar jag bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande SfU4.
Herr talman! Att regeringen inte kommer att lyckas med att halvera den öppna arbetslösheten har ju regeringen själv förkunnat i den senaste budgeten, men det är väldigt trist att höra Centerpartiets syn på den nu föreslagna sjuklöneperioden. Om vi går tillbaka till när vi tog den förra perioden, vill jag erinra om att det var en stor samstämmighet, inte minst när det gällde företagen, i den frågan. Karin Israelsson: Det kan väl ändå inte vara de tre förlorade åren, som Ronny Olander talade om här? Det var ju den tid då vi hade en regering tillsammans och när Karin Israelsson och jag ingick i utskottsmajoriteten. Jag är mycket förvånad över att Centerpartiet ställer upp på det här, måste jag tyvärr säga. Ni brukar ju ändå föra en politik som gagnar småföretagare, och det gör ni icke med det här förslaget.
Herr talman! Detta är ett led i att sanera statens finanser. Jag vill inte påstå och har inte heller påstått att den regering som vi hade tillsammans förorsakade de dåliga finanserna. Tvärtom skulle jag vilja påstå, att om vi i den centerledda regeringen i början på 80 talet hade fått gehör för vårt förslag om en karensdag kanske vi hade sluppit en hel del av bekymren senare i sjukförsäkringssystemet. Därmed hade vi redan då kunnat påbörja en sanering. Men det bröts ju upp av den tillkommande socialdemokratiska regeringen, och det är bara att beklaga. Det finns många andra bitar när det gäller skydd av småföretag och ett ökat stöd för småföretagen, som kanske inte ingår i vårt utskotts arbetsområde, bl.a. förändringar i arbetsrätten. Det är en generell sänkning av arbetsgivaravgiften för småföretagarna, och det är många andra delar som gynnar småföretagandet. Min förhoppning är också att den här sjuklöneperioden skall kunna få en sådan utformning att småföretagarna inte på grund av den avstår från att anställa människor och inte heller från att utnyttja möjligheterna till full kapacitet i sitt företagande.
Herr talman! Karin Israelsson menar att detta är ett led i att sanera och reda upp statens finanser. Jag tror att vi är överens, om vi lägger handen på hjärtat, om att den absolut viktigaste åtgärden i dag är att få ned arbetslösheten. Där delar jag Ronny Olanders uppfattning. Tyvärr kommer den här åtgärden att öka arbetslösheten, eftersom människor inte vågar starta nya företag och inte kommer att utöka de små företagen. Jag är medveten om att regeringen och Centerpartiet också sänker vissa avgifter, men det må förlåtas mig om jag säger att ni här flyttar avgifter från den ena posten till den andra så att det är nästan omöjligt att hänga med. Vi överfinansierar t.ex. en sjukförsäkring som går med 20 miljarder i överskott i dag. I förhållande till regeringen sänker vi moderater egenavgiften med 3,95 %, och dessutom slopar vi den allmänna löneavgiften, som är 1,5 %, eller egentligen mera, eftersom vi har sagt nej till den här flyttningen fram och tillbaka. Det skulle innebära en sänkning på minst 5,45 % av avgifterna på företagen. Det vill jag kalla att förbättra statens finanser och minska arbetslösheten i Sverige.
Herr talman! Arbetsgivaravgifterna skall också betala vissa åtaganden. Om man inte tar in avgifter så att de täcker de kostnader man har, får staten gå in och subventionera. Det finns ett stort svart hål där det fattas pengar, och då får man se om sitt hus och se till att man får inkomster till de utgifter som man har. Jag vet inte hur Moderaterna har tänkt kompensera det underskott som uppstår, eller om man skall dra in på vissa ersättningsnivåer, som den enskilde i stället får kompensera med särskilda försäkringar. Det finns ju ingen som kan förklara för mig hur man med nuvarande förmånssystem skall klara av att sänka arbetsgivaravgifterna utan att ge ett ökat ekonomiskt tillskott via någon väg, utan kostnaderna måste på något sätt betalas. Det är ju i stor utsträckning arbetsgivaravgifterna som betalar de ersättningsnivåer som finns i de olika transfereringssystemen.
Herr talman! Jag vill bara säga att Moderaterna har ett budgetförslag som till varje del är finansierat. Därtill kommer att vi med minskade pålagor på företagen får fler arbetstillfällen, icke färre, som vi får med detta förslag.

Herr talman! Då byter kammaren besättning och övergår från att debattera försäkringsskydd vid sjukdom till miljöpolitik, som ju kan sägas utgöra en försäkring mot sjukdom. Vi skall behandla jordbruksutskottets betänkande om miljöklassning av alkylatbensin. I den uppdelning i miljöklasser som riksdagen gjorde för två år sedan kom den minst miljöskadliga av bensinsorterna att hamna i den sämsta av klasserna, nämligen miljöklass 3. Detta får betraktas som ett olycksfall i arbetet, vilket nu också har uppmärksammats av Miljödepartementet och resulterat i en proposition. Den går ut på att flytta upp alkylatbensin i miljöklass 2 för att, som man skriver, stimulera användningen av den och på det sättet minska hälso och miljöpåverkan från små motorer. Alkylatbensin är, för den som inte vet det, ett bränsle med speciella arbetsmiljöegenskaper. Den har utvecklats under de senaste åren med tanke på användning i mindre motorer, i arbetsredskap som verkar i nära kontakt med människor, t.ex. motorsågar och röjsågar. Tack vare alkylatbensinen kan en del av de hälsoproblem som har varit förknippade med användningen av motordrivna redskap elimineras. Alkylatbensin har bl.a. betydligt lägre halt av bensen och andra kolväten, lägre nivåer av svavel och bly samt färre kemiska föreningar. Den ger inte bara rena avgaser utan även färre farliga ångor i samband med hantering av själva bränslet. Bensen anses ju vara det mest hälsofarliga kolvätet i bensin och i bensinavgaser. Det orsakar leukemi, och det är därför i princip borttaget i arbetsmiljösammanhang. Kolväten från bensin och bensinavgaser bidrar också till bildande av marknära ozon och utgör därmed en miljöfara. Det låter naturligtvis bra att man nu flyttar upp alkylatbensinen till miljöklass 2. Utskottet preciserar i betänkandet med de tänkvärda orden: "De signaler som ges från samhällets sida i form av t.ex. skattesubventioner bör vara så avvägda att de mest miljövänliga alternativen premieras". Denna tanke är naturligtvis helt riktig. Härom är vi alla överens. Vad vi däremot inte är riktigt överens om är styrkan i det här signalerandet, kanske framför allt från riksdagen till regeringen. Förslaget är mer ägnat att väcka löje än att väcka den som ännu inte har upptäckt alkylatbensinens fördelar. Med tanke på att literpriset på alkylatbensinen på grund av höga framställningskostnader är högt - det varierar mellan 12 och 16 kr beroende på storlek på förpackning, i alla fall där jag köper den - är 6 öres skattereduktion närmast att likna vid ett litet ynkligt pip i öknen. Utskottsmajoriteten inser sannolikt också det löjeväckande i storleken på sänkningen, men vill trots detta i skrivningarna inte sträcka sig längre än att hänvisa till den utredning som Naturvårdsverket är sysselsatt med innan man är beredd att ta någon definitiv ställning. Detta är synd. Tre partier, däribland Moderata samlingspartiet, har motionerat om att sänkningen borde varit större. Vi säger att den åtminstone skulle uppgått till en femtioöring, medan Centerpartiet och Miljöpartiet talar om att alkylatbensinen borde få en egen skatteklass, en skatteklass 0, vilket skulle innebära att denna fina soppa helt skulle skattebefrias. Men skall vi fortsätta att tala om signaler tycker vi att detta skulle bli ett alltför kraftigt tut i luren. Det skulle innebära att alkylatbensinen t.o.m. skulle befrias från koldioxidskattedelen. Även om detta är ett miljövänligt bränsle, kan jag nog inte hålla med om att det enbart har fördelar. Det är faktiskt inget förnyelsebart bränsle som vi talar om, utan det är fortfarande en fossil produkt och som sådan anses den trots allt tillföra atmosfären ett nettotillskott av koldioxid. Men, herr talman, vi har i alla fall enats om en reservation, eftersom vi inte lyckades förmå utskottet att ta det djärva steget att verkligen ge regeringen till känna vad som anförts i motionerna om att mer långtgående skattelättnader för alkylatbensinen bör övervägas och att vi inte bara bör nöja oss med allmänna fraser i den riktningen. Tyvärr blev vi inte tillräckligt många partier så att vi kunde nå en majoritet och på det viset ge regeringen en klar vink om vilken inriktning riksdagen förväntar sig då nästa proposition i ämnet skall skrivas. Vänsterpartiet som annars brukar utge sig för att vara miljöns stora tillskyndare svek. Kan detta möjligen bero på att det handlade om en skattesänkning och inte en höjning? Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det beslut som vi nu skall fatta innebär en skattesänkning med 6 öre per liter för en produkt som kostar 15-20 kr per liter. Det har faktiskt varit mycket arbete för nästan ingenting. Jag tycker att det är märkligt att Anna Lindh kommer med en särskild proposition i en så liten fråga. Det är särskilt märkligt som det bara är ett första steg, där det andra steget påbörjas redan nästa vecka, då Naturvårdsverket den 1 november skall lägga fram sin rapport. Det måste anses som ett miljöpolitiskt misslyckande att man börjar med ett så här litet steg, som snarast skapar en allmän osäkerhet. Ett tekniskt problem i det här sammanhanget är att denna alkylatbensin bör användas till de sämsta motorerna, dvs. motorer till motorsågar, utombordare - alltså fritidsbåtar -, gräsklippare, snöskotrar, mopeder. Det är de motorerna som lämpligtvis bör använda den här bensinen och inte personbilar. Det här kan förstås inte styras med skattesatser. I stället behövs mer information. Jag utgår från att regeringen ser till att information till allmänheten kommer i samband med nästa steg, som vi hoppas tas väldigt snart. Vi fattar nu beslut veckan innan nya förslag kommer. Det känns konstigt. Riksdagen bör helt klart utforma ett tillkännagivande till regeringen, att regeringen bör återkomma med nya förslag med större skattelättnader. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Enligt utskottet är det viktigt att alkylatbensin inte beskattas högre än bättre bensinkvaliteter. Det har också flera talare nu framfört. Utskottet har därefter inga invändningar mot regeringens förslag. Förändringen innebär, som har sagts, en skattereduktion på 6 öre litern. Alkylatbensin utgör 0,1 % av den totala bensinförbrukningen i landet. Detta sagt bara för att få proportioner på den olja vi talar om. Följande tycker jag också bör redovisas om tillverkningsprocessen, och det har jag hämtat från Miljöklassutredningens delbetänkande: "Tillverkning av alkylatbensin sker i dag vid raffinaderier som har katalytisk kracker. Den avgörande faktorn vid bedömningen av en utökad användning av alkylatbensin som ersättning för bensin är den knappa tillgången. Eftersom inte någon tillverkning av alkylat sker i Sverige importerar oljebolagen de bästa komponenterna från europeiska raffinaderier och därmed försämras möjligheten till att införa bättre bensinkvaliteter i andra länder." Utskottet har påpekat att alkylatbensin, trots sina bättre arbetsmiljöegenskaper jämfört med andra petroleumprodukter på marknaden, är en mineralolja. Ur miljösynpunkt kan man därför inte likställa den med förnyelsebara energikällor. I fortsättningen måste därför konkurrenssituationen för förnyelsebara bränslen beaktas. De signaler riksdagen ger genom skattesubvention bör premiera miljövänliga, förnyelsebara alternativ. Regeringens förslag är i huvudsak neutralt till de offentliga finanserna. Till propositionen har inkommit tre stycken motioner. Motionerna är från Moderata samlingspartiet, som vill sänka skatten med 50 öre, från Centerpartiet som vill sänka med 3:47 och från Miljöpartiet som vill sänka med 4:33. Det skulle för statskassan innebära 3 miljoner för Moderaterna, 21 miljoner för Centerpartiet och 24 miljoner för Miljöpartiet. Det är cirkasummor, de ligger ungefär där. Nu tar Peter Weibull Bernström upp den här diskussionen och säger att 6 öre är som ett pip i öknen. Senare fick vi höra att Centerns och Miljöpartiets förslag var som tut i luren, enligt Bernström. Jag förstår att 50 öre då väl är ett pip i talarstolen. Det är den ungefärliga gränsen mellan de här förslagen. Dessutom säger Bernström att man har enats om en reservation. I den reservationen står det att man skall sänka mer än 6 öre. Vad är det då man föreslår? Har Miljöpartiet gått med på Moderaternas förslag om 50 öre, är det signalen? Eller har Moderaterna gått med på Miljöpartiets 4:33? Är ni för 3 miljoner ytterligare av statspengar eller är ni för 24 miljoner? Weibull Bernström säger också att reservationen skall ge en klar signal till regeringen. Den klara signalen är att förslaget ligger mellan 50 öre och 4:33, eller mellan 3 miljoner och 24 miljoner. Det är den klara signal som reservationen ger i det här fallet. Det kallar inte jag klara signaler och varken pip eller tut i luren. I reservationen kräver man också att regeringen återkommer, även om ingen sade det i talarstolen. Lennart Fremling var faktiskt inne på det också. Här redovisar regeringen i propositionen att man har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag till åtgärder som minskar emissionen av luftföroreningar och buller från olika typer av arbetsfordon och arbetsredskap. Det har också tillsatts en utredning som skall överväga kvalitetskrav på alternativa bränslen och hur dessa bör behandlas. Regeringen är alltså mycket alert i de här frågorna, alertare än vad jag förstår att motionärerna är. Den förstår också att det som vi här pratar om inte är ett alternativt bränsle. Det vi måste eftersträva, subventionera och stimulera är att få fram ett alternativt bränsle. Jag tror att man i förstone kan lura sig när man talar om ett bränsle som är bättre ur arbetsmiljösynpunkt - det vill jag också understryka - och tro att detta är den slutgiltiga lösningen. Det är det inte. De som kallar sig för miljöparti brukar normalt tala om alternativa bränslen. Detta är inget alternativt bränsle.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

Herr talman! Ingemar Josefsson tycker att 50 öre skulle vara ett pip från talarstolen. Därmed underkänner han naturligtvis helt regeringens förslag och utskottsmajoritetens skrivning. Men vi har faktiskt sagt 50 öre, vilket skulle innebära en i stort sett tio gånger så stor sänkning. Vad vi har enats om är inte något särskilt belopp, och det anser jag inte heller att vi behöver göra i det här skedet. Vi har i vår reservation enats om ett tillkännagivande till regeringen om att det bör komma en proposition om en kraftigare sänkning. Det förvånar mig litet grand att inte utskottsmajoriteten har velat sträcka sig längre. Jag citerar ur utskottets skrivning: "De signaler som ges från samhällets sida i form av t.ex. skattesubventioner bör vara så avvägda att de mest miljövänliga alternativen premieras." Hur menar Ingemar Josefsson att denna premiering skall gå till om det inte skall vara en större skattesänkning?
Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Man skall premiera miljövänliga alternativ. Här är det tveksamt om det är ett miljövänligt alternativ. Att det är ett arbetsmiljövänligt alternativ är klart, men det kan verkligen ifrågasättas om det är ett miljövänligt alternativ. Att diskutera olika oljor är förmodligen ett snedsprång i miljödebatten. De kommer aldrig att vara förnybara. Däri ligger bristen i förslaget. Att ni skulle ha gjort ett kraftfullt uttalande och ett entydigt förslag i reservationen, som Peter Weibull Bernström sade, bestrider jag. Skillnaden är för stor mellan de motioner ni har lagt fram. Där har ni inte preciserat er.
Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att säga att vi just lämnade en debatt om försäkringsskydd vid sjukdom och övergick till miljöpolitik, som får sägas utgöra en försäkring mot sjukdom. Detta är väl också ett nog så gott skäl som rena miljöskäl: att man kan minska ohälsoproblem och arbetsmiljöproblem genom att premiera ett bränsle av det här slaget. Jag tycker det räcker som ett väldigt gott argument.

Herr talman! Premieringen skulle möjligen kunna leda till att effektiviteten minskar när det gäller att få fram ett bättre bränsle. Det är detta vi bör diskutera. Peter Weibull Bernström hånade oss litet i talarstolen för sexöringen. Han talade då om att det här bränslet kostar mellan 14 och 16 kr per liter. Får jag då fråga Peter Weibull Bernström: Om man sänker priset med 50 öre, hur mycket tror han att efterfrågan då ökar på dessa 44 öre på 14 eller 16 kr? Vad har han för hypotes om detta?
Herr talman! Det är faktiskt mycket begärt av Ingemar Josefsson att vi här skall kunna komma med ett konkret förslag med ett visst belopp. Jag har tittat i proposition. Ärendet har ju beretts på ett omfattande sätt och varit ute på remiss. Vi ser att några remissinstanser - Väg och transportforskningsinstitutet, Skogsstyrelsen, Arbetsmiljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola - anger att utredningen borde ha föreslagit en större skattesänkning, medan flera instanser, liksom utredningen, hävdar att underlaget för ett sådant förslag måste fördjupas. Statskontoret avstyrker förslaget med motiveringen att beslutsunderlaget är bristfälligt. När vi då vet att Naturvårdsverket skall komma med en rapport nästa vecka är det inte rimligt att vi kommer med ett konkret förslag som vi voterar om här i dag. Vi vet också att det inte handlar om ett förnybart bränsle, men det är uppenbart mindre miljöskadligt än vanlig bensin. Det räcker för att vi borde ge en kraftfullare signal än 6 öres skattesänkning. Energiskatten på bensin är i dag 3:60 kr per liter, och därtill kommer en koldioxidskatt på 86 öre per liter. Då är 6 öre per liter en alldeles för liten signal.
Herr talman! Lennart Fremling säger att det är för mycket begärt att reservanterna skall komma med ett förslag. Är det bara för att det är så svårt att komma överens? Om vi ser till motionerna hade Folkpartiet inget annat förslag än regeringen, och de andra hade tre olika förslag. Är det svårt att enas? Annars fanns det ju fullt av förslag att välja mellan.
Herr talman! Jag citerade ju ur propositionen att flera av remissinstanserna menar att beslutsunderlaget är bristfälligt. Jag tycker inte att vi skall komma med ett konkret förslag veckan innan vi får en rapport från
Herr talman! Propositionen var ju känd när man skrev motionerna, och då var underlaget inte mer bristfälligt än att man kunde ge så olika alternativ till regeringens förslag.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen. Naturligtvis måste vi även diskutera olika bensinsorter. Det har gjorts mycket i Sverige när det gäller att få fram bättre bensinsorter. Det kanske tydligaste exemplet på vad man kan göra är att vi har förbjudit blyet i bensinen. Trots att det fortfarande handlar om en petroleumprodukt har den alltså blivit betydligt bättre. Det känns därför mycket märkligt när man nu får höra att vi inte skall bry oss om att hantera det här eftersom det råkar handla om en petroleumprodukt. Det står utom allt tvivel att alkylatbensinen har betydligt bättre egenskaper än andra petroleumprodukter. Bensen och många andra aromatiska ämnen som orsakar problem när de kommer ut i naturen finns inte i alkylatbensinen. Den är bättre. Framför allt är den bättre som bensin när man tvingas andas in ångor, t.ex. när den används som arbetsredskap. Detta tycker jag är väldigt viktiga egenskaper hos denna bensin. Jag kan hålla med Ingemar Josefsson om att detta naturligtvis inte är en slutlösning. Naturligtvis hoppas vi i Miljöpartiet på att det skall komma förnybara energikällor, t.ex. etanol eller metanol. Tyvärr har det funnits mycket få initiativ från regeringens sida för att så småningom hitta ett sätt att ta fram dessa produkter, och innan vi har det får vi väl ta det som är minst dåligt. Jag vill korrigera Ingemar Josefsson på en punkt. Miljöpartiet har aldrig ansett att koldioxidskatten skulle bort från alkylatbensinen. Vi har inte skrivit några summor i motionen, och det som står om miljöklass 0 avser energiskatten. Det är alldeles uppenbart att detta handlar om ett fossilt bränsle, och det finns ingen anledning att ta bort koldioxidskatten på det. Det är fortfarande ett fossilt bränsle, och därmed skall koldioxidskatten vara kvar. Man kan naturligtvis raljera över att partier kan komma överens även om de inte har exakt samma förslag från början, men jag tycker att det har varit bra. Jag tycker att det är bra att vi kan se att vi har en gemensam strävan här: Vi vill att aklylatbensinen skall finnas i en skatteklass som gör den billigare än 3,54 som det är i dag. Från Miljöpartiets sida kan vi bjuda på det. Jag tycker att det är väldigt bra när partier kan gå ihop och ha en gemensam strävan. Om det skulle vara så att det slutliga resultatet hamnar en bit över noll när det gäller energiskatten skulle det i alla fall vara bättre än det förslag vi har i dag. Jag hoppas på att det förslag som Naturvårdsverket kommer med skall föra utvecklingen ytterligare en bit framåt, för det här lilla steget anser vi i Miljöpartiet är för litet än så länge. Men jag tror inte att det sista beslutet har fattats än när det gäller alkylatbensinen.
Herr talman! Det förefaller när Gudrun Lindvall talar som om reservanterna skulle vara överens. Men är de verkligen det? Det skiljer mellan utskottets förslag och moderaternas förslag 44 öre, och mellan reservanterna 2-3 kr. Är reservanterna då närmare varandra än t.ex. moderaterna och utskottets majoritet? Det är rätt uppenbart att man om man hade fullföljt sina motionsyrkanden inte hade kunnat få fram en gemensam reservation.
Herr talman! Vi har naturligtvis inte fullföljt vårt motionsyrkande, men det tycker jag inte är något fel i det här sammanhanget. Vi har sagt i en gemensam reservation att vi anser att det förslag som har lagts fram innehåller en för liten skillnad, dvs. sänkningen av energiskatten med 6 öre. Vi skulle ha velat se en större sänkning. Att kunna gå ihop i en sådan reservation tycker jag är en styrka. Man skall inte vara så rigid som politiker att man inte kan försöka göra det bästa av situationen. Här hade ingen av oss någon möjlighet att få igenom vårt exakta förslag, men vi hade samma intention, och jag tycker att det är viktigare att flera partier kraftfullt visar regeringen vad man vill. Vi vill ha ned energiskatten på alkylatbensin, och det visar vi tydligast och klarast genom att göra en gemensam reservation. Jag tycker att det har varit ett mycket bra sätt att agera på.
Herr talman! Alla hade samma intention, att sänka skatten. Frågan är ju bara vad man hamnar på för summa. Det är väl ändå märkligt att Miljöpartiet och Gudrun Lindvall inte vid något tillfälle nämner de globala aspekter på miljöfrågan som Miljöpartiet ofta brukar ta fram. Det finns faktiskt globala aspekter på detta, och jag tycker inte att man kan ta detta med alternativa bränslen så lättvindigt. Man måste arbeta för att vi inte får kvar ett dåligt alternativ. På sikt är detta ett dåligt alternativ.
Herr talman! Ibland måste man ändå se på var vi står i dag. Det är svårt att ersätta de fossila bränslena över en dag med etanol eller metanol, vilket jag skulle önska att vi kunde göra. Jag skulle också önska att det fanns en stor vilja hos regeringen att få i gång produktionen av etanol och metanol. Det är alldeles naturligt att vi måste ha bränslen som finns i ett naturligt kretslopp, och det har vi inte i dag. Dit hör inte de fossila bränslena. Jag kan hålla med Ingemar Josefsson om att det här naturligtvis inte är ett slutmål. Men i dag, när alternativet är den bensin vi har som är så mycket sämre, både ur miljösynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt, finns det all anledning att ge alkylatbensinen en fördel som gör att den kommer i användning betydligt mer, t.ex. i många av de motorer som i dag går väldigt orent. Där man kan använda alkylatbensinen, i många tvåtaktsmotorer t.ex., har vi en mycket dålig förbränning av den bensin vi har, och det innebär att det kommer mycket smörja ur avgasröret på de motorerna. Vi får ut betydligt mindre smörja med alkylatbensinen. Även totalt lönar det sig därför för miljön med alkylatbensinen. Men för den skull är detta inget slutmål, och jag hoppas det är fullkomligt klart vad Miljöpartiet tycker. I det här läget borde energiskatten ha sänkts ytterligare, för vi anser att det som är ekologiskt bättre också skall vara ekonomiskt lönsamt. Jag hoppas att det kommer ett bättre förslag från Naturvårdsverket och att regeringen tar upp det och fortsätter på den inslagna vägen.

Herr talman! Det här är ingen ny fråga för mig. Jag har under flera år motionerat om att man bör ta bort skatten på alkylatbensin, men inte någon regering har förstått vitsen med detta. Det har man däremot gjort i Norge. Där har man tagit bort skatten av just de skäl som vi åberopar i både motioner och reservation här. Olyckan skedde ju när bensinen miljöklassades. Då blev plötsligt alkylatbensinen dyrare än vanlig bensin, som är sämre. Detta rättades i och för sig till, men det innebär som har sagts här att man sänker skatten med 6 öre och gör alkylatbensinen lika dyr som vanlig handelsbensin. Den blir alltså en sämre vara. Att tala om att man skall ge signaler till dem som skall använda denna bensin är ju egentligen nonsens i sammanhanget. Den signal man får är naturligtvis att man, om man bara tittar på priset, använder den vanliga bensinen som kostar 7-8 kr litern i stället för alkylatbensin som kostar 12-14 kr. Därför hade skattesänkningen behövt vara större för att den skulle ge en fingervisning om att man borde använda alkylatbensinen till betydligt fler saker än vad som i dag är fallet. Naturligtvis använder många den här bensinen även om den är dyrare därför att den är bättre, framför allt av hälsoskäl, men också av miljöskäl.

Så detta har betydelse också ur miljösynpunkt. Jag tycker att det hade varit vettigt att behandla alkylatbensin som det fossila bränsle det är men ta bort alla andra skatter. Då skulle det bli 3,47 lägre, som Ingemar Josefsson sade här, och då hade vi varit i nivå med den här bensinen och det hade givit en klar signal till människor att använda den. Man kan diskutera om att vi i reservationen inte var eniga eftersom vi har olika åsikter och olika förslag. Men Ingemar Josefsson, det fanns inget behov i det här läget att bli eniga. Det blev ändå ingen majoritet för det förslaget. Det gällde här att ge utlopp för viljan att få ett bättre förslag med en lägre avgift. Det skulle vara väldigt bra om socialdemokraterna också kunde komma till den insikten, nu när olika utredningar kommer, att det vore riktigt att sänka ännu mer. Det är det vi väntar på. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tror att reservanterna faktiskt tror att de är miljövänliga i sitt förslag. Men när Lennart Brunander säger att denna bensin skulle användas till flera saker - jag förstår att han menar att användningen skall öka ordentligt i omfattning - då måste man faktiskt också ta med hur den här bensinen produceras. Det är inte så att det som man tar bort i den här enskilda produkten försvinner i processen. Den kommer igen på andra ställen i annan bensin i andra länder. Det ansvaret har vi haft för vana att ta i miljödebatterna. Miljödebatterna har inte bara gällt miljön innanför våra gränser, utan vi har också sagt att detta är ett globalt problem. Ett exempel som ligger nära till hands är att man tittar på rapsoljan som går att använda i en del av dessa sammanhang. Det är ett förnybart energimedel som skulle kunna vara en ersättning. Jag tar bara detta som exempel. Om man då gör som Lennart Brunander förespråkar, nämligen sätter noll i skattesats på alkylatbensin, vad skall man då göra om man hittar ett bättre alternativ? Då är det väl fråga om subventioner och inte om skattereducering? Samtidigt vill jag också säga att det i dag finns flera gräsklippare som drivs med ström. Varför skall man inte stimulera en sådan användning? Hur skall dessa användare premieras i den här debatten? Det är feltänkt, Lennart Brunander.
Herr talman! Nej, Ingemar Josefsson, jag tror inte att det är så feltänkt. Jag sade faktiskt att alkylatbensinen skall behandlas som det fossila bränsle det är. Det innebär att koldioxidavgifter osv. läggs på. Men de övriga skatterna tas bort. Då blir den beräkning som Ingemar Josefsson gjorde tidigare riktig. Jag tror att det vore mycket bra om man körde gräsklippare, båtmotorer osv. på detta bränsle. Den kostnad som Ingemar Josefsson räknade fram är egentligen inte någon kostnad. Det är ju en miljövinst och därmed också en ekonomisk vinst. Att människor inte blir sjuka av detta är också en stor vinst för samhället. Det må så vara att man kör gräsklipparna på el. Men man måste ju ta hänsyn till vad elen är gjord av. Det finns olika sätt att framställa alkylatbensinen på. Men jag har också fått en beskrivning av det. Man krackar den här bensinen på det gammaldags sättet. Man får då mindre ångor. Detta är en lång historia, och jag har faktiskt diskuterat detta med dem som började tillverka och utveckla den i Sverige. Det var en bränsleman på Volvo som gjorde det. Jag fick en något annan beskrivning än den som Ingemar Josefsson har gett här. Vem som har rätt får vi väl tvista om. Enligt den beskrivning som jag fick nyttjade man oljan på ett bättre sätt än vad man gör i dag. I dag måste man ta ut betydligt mer bensin av råoljan än vad man gjorde tidigare. Då blev det mer brännolja och mindre bensin. Men efter hand som man effektiviserade användningen av eldningsolja behövde man ta ut mer bensin av råoljan och mindre brännolja, och då fick man en bensin som är mer lättförgasad och ur denna synpunkt sämre.
Herr talman! Jag vill uppmärksamma kammaren på att Lennart Brunander säger att alkylatbensinen skall behandlas som det fossila bränsle som det är. I hela miljödebatten är det så att vi försöker minska användningen av fossila bränslen. I ett tidigare inlägg sade Lennart Brunander att man skulle använda detta bränsle på flera områden. Dessa saker strider mot varandra.
Herr talman! Nej, det gör inte det. Om vi använder alkylatbensin i stället för vanlig bensin till gräsklippare gör vi en vinst både ur miljösynpunkt och ur hälsosynpunkt. Det är samma sak när det gäller motorsågar och båtmotorer. För dessa använder vi normalt sämre alternativ än alkylatbensin. Man gör alltså en vinst om man använder alkylatbensin.

Ärade kammarledamöter! För en kort stund sedan nåddes vi av beskedet att förre talmannen Henry Allard i går stilla insomnade. Hans sista officiella framträdande i livet var när han för ett och ett halvt år sedan medverkade i 25-årsjubileet av enkammarriksdagen här i riksdagen. Henry Allard föddes i Örebro 1911 och började arbeta redan som fjortonåring. Hans liv spänner över en tid då Sverige omvandlades från ett underutvecklat land utan rösträtt för alla medborgare till ett modernt välfärdssamhälle. Också Henry Allards politiska liv speglar denna omvälvande utveckling under detta sekel. Han invaldes som ledamot av andra kammaren för Örebro län år 1943, efter att ha verkat i kommunalpolitiken. Henry Allard gjorde också en mycket betydelsefull insats inom folkrörelserna, inte minst inom idrottsrörelsen. Det kommunala och landstingskommunala engagemanget och uppdragen kunde Henry Allard, som brukligt på den tiden, behålla vid sidan av riksdagsledamotsuppdraget. Under tiden som ledamot av andra kammaren var Henry Allard bl.a. verksam inom bevillningsutskottet och utrikesutskottet. Henry Allard personifierar en viktig epok i riksdagens historia. Han gjorde sitt inträde i andra kammaren vid endast 32 års ålder. När han 1968 valdes till talman i andra kammaren hade han 25 års erfarenhet av riksdagsarbetet. Under den viktiga förberedelsetiden inför skiftet till enkammarsystemet spelade han en avgörande roll för att vi fick en så smidig övergång till nya parlamentariska verksamhetsformer och så goda lösningar när det gällde nya lokaler och en ny administrativ organisation. Här kom Henry Allards bästa sidor till sin rätt. Hans förmåga att med en kombination av fasthet, envishet och vänlighet driva igenom goda lösningar har riksdagen anledning att känna stor tacksamhet för. Henry Allard blev enhälligt vald till talman i den nya enkammarriksdagen, och han fungerade som sådan under de tre första valperioderna till i oktober 1979. Det fanns förtroende för Henry Allard som talman, och det finns anledning att notera att han alltid blev enhälligt vald, oavsett vilka partier som hade majoritet i kammaren. Henry Allard fick under sin tid som den nya riksdagens talman delta i många viktiga beslut. Det kanske viktigaste var beslutet om en ny regeringsform och en ny riksdagsordning som trädde i kraft den 1 På samma skickliga sätt som han lotsade in riksdagen i nya former år 1971 ledde han arbetet när det gällde introduktionen av den nya konstitutionen. Vi hedrar Henry Allards livsgärning med en stunds tystnad och tacksamhet.

Fru talman! EU:s Medelhavsstrategi syftar till ett samarbete som skall säkra fred, säkerhet samt social och politisk stabilitet i Europa och i Medelhavsområdet. Det är bra och välkommet. Bilaterala avtal skall slutas mellan en lång rad länder, och riksdagen skall godkänna varje avtal. Vi har redan godkänt ett avtal mellan EU och Tunisien samt mellan EU och Israel. På riksdagens bord ligger nu ett förslag från regeringen om att man skall godkänna ett avtal mellan EU I utskottet finns en minoritet som inte vill godkänna detta avtal. Det beror på att Marocko sedan 1979 ockuperar Västsahara. FN har beslutat om en fredsplan som har godkänts av Marocko och befrielserörelsen Polisario som representerar Västsahara. Fredsplanen innehåller bl.a. att en folkomröstning skall hållas, där den västsahariska befolkningen själv skall få bestämma om man vill tillhöra Marocko eller om man vill bli självständig. Marocko har sedan 1991 nonchalerat denna fredsplan och motarbetat folkomröstningen. Att Marocko så flagrant nonchalerar ett FN-beslut och därmed fortsätter en olaglig ockupation av Västsahara är alltså anledningen till att minoriteten i utskottet inte vill godkänna avtalet. I de avtal som sluts mellan EU och länder i Medelhavsområdet betonas respekten för mänskliga rättigheter och demokrati. I avtalet med Marocko står det att det skall föras en politisk dialog mellan EU:s medlemsländer och Marocko. Den dialogen skall främst behandla fred, säkerhet och regional utveckling. Det låter väldigt bra, men det övertygar inte. Här går utskottets meningar isär om principerna att göra det möjligt att lösa konflikter inom ramen för ett avtal eller genom påtryckningar om att vara utanför och därmed försöka att påverka dem att kvalificera sig för samarbete. Erfarenheterna av liknande avtal är inte uppmuntrande. Tullunionen mellan EU och Turkiet ifrågasattes just för att Turkiet inte respekterar mänskliga rättigheter. Det har inte hänt särskilt mycket sedan tullunionsavtalet slöts, utan situationen har snarare försämrats när det gäller de mänskliga rättigheterna och situationen för fängslade parlamentariker i Turkiet. Minoritetens uppfattning, som framgår i en reservation, är att när ett avtal med denna dignitet sluts mellan EU-länderna och Marocko, som står för denna olagliga ockupation och struntar i en befintlig fredsplan som är utarbetad av FN, är det viktigt att säga att vi inte sluter detta avtal. I stället bör vi använda möjligheten till ett avtal som ett påtryckningsmedel för att de skall börja respektera och arbeta enligt FN:s beslut om en folkomröstning. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till den reservation som har avgetts i detta ärende.

Fru talman! Västsaharafrågan har diskuterats åtskilliga gånger i Sveriges riksdag. Flerpartimotioner har skrivits, diskuterats och behandlats, så själva sakfrågan vad gäller förhållandet mellan Marocko och Västafrika är väl känd i denna kammare. FN:s säkerhetsråd antog 1991 en resolution, 690, där en fredsplan för Västsahara fastslogs. Fredsplanen syftar till att en folkomröstning skall genomföras, där det västsahariska folket skall få utöva sin rätt till självbestämmande och få avgöra om Västsahara skall bli en självständig stat eller integreras med Marocko. Marocko har konsekvent saboterat fredsansträngningarna. FN har inte heller agerat tillräckligt kraftfullt till stöd för sin egen fredsplan. Läget är nu mycket allvarligt. Det finns risk för att FN-styrkan och Minursos kommer att hemkallas utan att en fri, rättvis och demokratisk folkomröstning har ägt rum och att en folkomröstning så småningom kommer att genomföras på Marockos villkor i stället. I det läget kan konflikten övergå i nya krig. Förre generalsekreteraren Peres de Cuellar engagerade sig starkt i frågan på sin tid. Riktlinjer för folkomröstningen drogs då upp. Men vi vet att Marocko, som sagt, förhalar frågan. Nu under Boutros Boutros Ghalis tid som generalsekreterare har frågan tappat tempo, tyvärr. Västsaharafrågan är väl också den enda utestående frågan från kolonialtiden som ännu inte har blivit löst. Det ger en extra dimension. FN:s fredsplan har blivit rejält devalverad under Boutros Ghalis tid. Marockos obstruktionspolitik går ut på att vägra att samtala och förhandla. Den syftar till att med omfattande valfusk genomföra en folkomröstning som skall rättfärdiga en fortsatt ockupation av Västsahara. Kung Hussein II uttryckte så sent som den 8 juli i år sina fortsatta ockupationsplaner, sitt förakt för Förenta nationerna och för demokratin som sådan, då han förklarade att: "Med eller utan folkomröstning kommer vi att stanna i vårt Sahara." Så långt tror jag att vi här kan vara överens när det gäller beskrivning och analys. Det som skiljer oss åt är bedömningen av hur Sverige bör agera i EU sammanhang vad gäller Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Marocko. I avtalet står det ingenting om Västsaharaproblematiken över huvud taget. Problemet förbigås med en bedövande tystnad. När vi gick in i EU var det bl.a. för att öka vårt inflytande och vår möjlighet att påverka. Detta förde vi fram mycket kraftfullt när vi gick in i tiden för folkomröstning. Det hade varit att utmärkt tillfälle att utnyttja den möjligheten i detta sammanhang. Sverige borde ha varit mer lyhört vad gäller Polisarios syn i frågan innan man gav klartecken för avtalet. Som kontrast till hur EU agerar i Västsaharafrågan kan man lyfta fram hur de afrikanska staterna genom OAU, Organization of African Unity, ser på den marockanska politiken gentemot Västsahara. Marocko nekas ju medlemskap i OAU så länge Västsaharafrågan inte löses enligt FN:s program och fredsplan, som också OAU har ställt sig bakom. Med dagens beslut sänder vi en signal till Marocko, att de inte behöver oroa sig så mycket över Sveriges och EU:s agerande. På s. 5 i betänkandet skriver utskottet: "Utskottet delar motionärernas syn på det angelägna i att fredsprocessen går vidare och att en folkomröstning kan hållas i enlighet med FN:s fredsplan. Samtidigt ser det Medelhavsavtalet med Marocko som ett nytt instrument för påverkan i Västsaharafrågan." Såvitt jag förstår är väl detta argumentet för dem som tycker att vi skulle ha skrivit under avtalet. Jag menar att man nu har frånhänt sig ett påtryckningsargument genom att man nu har anslutit sig till avtalet. Man skulle ha satt mer press på Marocko innan man skrev på avtalet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation. Jag skall fatta mig ganska kort, eftersom de föregående talarna har tagit upp väldigt mycket av det som jag hade tänkt att tala om. Frågan om avtal med Marocko eller inte har också varit uppe i EU-parlamentet. Där har våra gröna parlamentariker också hävdat att det är för tidigt att träffa avtal med Marocko så länge man där inte har levt upp till FN:s krav. Jag är mycket förvånad över regeringens agerande. Fru talman! Jag är också förvånad över utskottets ordförande, som i en debattartikel har understrukit att medlemskapet också kräver ett ansvar av oss och att detta ansvar skulle innebära att vi ratificerade fördraget med Marocko. Det går nämligen stick i stäv med den debatt som fördes före medlemskapet i den europeiska unionen. Då hävdade man att man skulle bli medlem i EU just för att kunna värna om mänskliga rättigheter. Man sade också att vetorätten var ett sätt att just hävda de mänskliga rättigheterna. Nu säger man tvärtom, nämligen att för att ett avtal inte skall falla så måste man skriva på det. Jag tycker att det är mycket märkligt, särskilt med tanke på att Sverige nu har tagit säte i säkerhetsrådet, som så tydligt har uttalat att man måste komma till rätta med förhållandet i Marocko och i Västsahara. Jag tycker att det finns all anledning för riksdagen att markera att Västsaharafrågan är så viktig att vi inte kan ratificera detta avtal, eftersom det kommer att få negativa konsekvenser för frågan. Att säga nej till avtalet är ju egentligen den enda riktiga påtryckningsmöjlighet vi har nu. Det är därför vi stöder reservationen.

Fru talman! Vi brukar utan debatt acceptera de olika bilaterala avtalen, och man kunde tänka sig att just detta avtal inte borde vara annorlunda än avtalen med Tunisien och Israel. Det är dock väsenskilt. Som vi hörde tidigare är det här fråga om ett olöst kolonialärende. FN har en plan som har godtagits av Marocko och av Polisario, men den har aldrig verkställts. Det förvånar mig att majoriteten inte kan tänka sig att vänta med att godkänna samarbetsavtalet och utnyttja vår möjlighet att påverka genom EU. För övrigt har redan Helena Nilsson, Karl-Göran Biörsmark och Marianne Samuelsson vältaligt utvecklat de synpunkter jag själv hade förberett mig på att ta upp. För att vinna tid väljer jag att avstå från att upprepa dessa igen, och yrkar bara bifall till reservationen.

Fru talman! Det mesta som behöver sägas om varför vi reserverar oss på den här punkten är redan sagt. Vi kan konstatera att det här inte bara gäller ett Medelhavsavtal med vilket som helst av länderna vid Medelhavet. Sådana avtal har vi ratificerat tidigare. Då har det gällt Algeriet, Tunisien osv. Här handlar det om en kolonialmakt. Jag undrar vilka påtryckningsmöjligheter vi har kvar om vi accepterar att Marocko får detta avtal utan att landet på något sätt har varit villigt att gå in i förhandlingar för att få till stånd en förändring när det gäller förhållandet till Jag vill också hänvisa till parallellen med Turkiet. Vi har inte fått de fördelar i form av en utökad dialog med Turkiet som man trodde sig kunna uppnå genom tullunionen. De har uteblivit hittills, men vi hoppas fortfarande på det. Till slut vill jag också ta upp Sveriges roll som medlem av säkerhetsrådet. Där har vi unika möjligheter att bevaka denna fråga framöver och se till att förändringar kommer till stånd i Västsahara. Det har vi väntat på länge. FN har varit för svagt på den här punkten, precis som Karl-Göran Biörsmark var inne på. Fru talman! Jag instämmer med föregående talare. De har på ett bra sätt beskrivit problemen och förklarat varför inte Sverige i dag skall ratificera detta avtal, och att EU-kretsen alltså borde säga nej till detta på befintligt stadium. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! De tre senaste talarna har inlett sina anföranden med att säga att det mesta redan är sagt. Jag skulle vilja säga att det som har sagts bara är ett ytterst litet fragment av hela den debatt som handlar om EU:s Medelhavsstrategi. Västsaharafrågan är, hur viktig den än är, egentligen inte det viktigaste med det associationsavtal med Marocko som vi skall ratificera här i kammaren i dag. Associationsavtalet med Marocko ingår i en serie av liknande avtal varav vi redan har träffat två: ett med Tunisien och ett med Israel. Det är tänkt att i stort sett samtliga länder runt Medelhavet till år 2010 skall omfattas av sådana här avtal med EU. Det innebär, utöver handelsförbindelser naturligtvis, att man har en dialog när det gäller mänskliga rättigheter, sociala frågor och ekonomiska frågor. Det innebär också att man har en arena för att följa upp de delar av avtalet som rör sådana frågor, ett s.k. associationsråd som kan sätta press på Marocko såväl i fråga om mänskliga rättigheter och Västsahara som i fråga om andra sociala frågor. När vi blev medlemmar i EU var det i den debatt som föregick medlemskapet väldigt många, framför allt bland dem som var mot medlemskapet, som sade att EU riskerar att bli ett Fästning Europa. Genom att gå in i EU skulle vi hjälpa till att bygga murar mot andra länder. Det här är precis raka motsatsen. EU öppnar sig mot länderna runt Medelhavet, i det här fallet mot Nordafrika. Vilka länder skall vi kunna samarbeta med om vi inte samarbetar med dessa länder inom EU? Väldigt många av de länder som kommer att omfattas av associationsavtal kränker på många sätt mänskliga rättigheter och har brister i sin efterlevnad av internationella konventioner. Ändå anser vi från majoritetens sida att det är väldigt viktigt att dessa avtal kommer till stånd - inte minst för att det erbjuds en möjlighet att inom avtalens ram utöva påtryckningar mot de här länderna. Det gäller även Marocko, också i fråga om De referenser som här har gjorts till utvecklingen i Turkiet tycker jag ytterligare faktiskt leder i bevis att den här typen av avtal - i Turkiets fall är det ju fråga om ett tullunionsavtal, inte om ett associationsavtal - verkligen kan ge effekt. Vi har nyligen erfarit att Europaparlamentet har följt upp sina kritiska resolutioner i fråga om tullunionen med Turkiet och krävt att ministerrådet skall göra uttalanden, vidta åtgärder och agera för att situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Turkiet förbättras. På samma vis kan givetvis det här associationsavtalet med Marocko användas, och det kommer att användas så. Man har från utskottets sida varit väldigt noga med att skriva in att dessa frågor måste få stort utrymme i den framtida uppföljningen av avtalet. Det är inte alls så att vi använder EU på fel sätt som Marianne Samuelsson säger. Det här avtalet är inget självändamål. Vi tror faktiskt att avtalet som sådant kan tjäna som ett effektivt verktyg för att uppnå en bättre situation både vad gäller fredsprocessen i Västsahara och vad gäller de mänskliga rättigheterna i Det finns också en annan aspekt. Vi är väldigt intresserade av att EU skall engagera sig i Östersjöfrågorna. Medelhavspolitiken är precis en reflex av Östersjöfrågorna. Om vi som EU-medlem på det här sättet skulle hindra EU från att öppna sig söderut, så kan man fråga sig vilka ambitioner EU kommer att ha när det gäller att stödja våra intressen i fråga om Östersjösamarbetet. Det är oerhört viktigt att konstatera att medlemskapet i EU inte bara har inneburit att vi har överlämnat viss makt till EU, till överstatligt beslutande, utan att vårt medlemskap också har inneburit att vi fått makt inom EU. Ett land som vägrar att ratificera ett sådant här avtal stjälper hela avtalet. Då blir det inget avtal. Man kan, har det sagts i debatten, vänta. Man kan genomföra påtryckningar mot Marocko och på det sättet skjuta på avtalet tills landet efterlever mänskliga rättigheter och har uppfyllt FN:s fredsplan. Jag tror dock att det är mycket bättre och enklare att få till stånd en dialog med Marocko inom det här avtalets ram. Jag är alldeles övertygad om att det kommer att fungera som en påtryckning också på Marocko. Jag är också övertygad om att vi i säkerhetsrådet, såsom nämndes tidigare, kan verka för att fredsplanen lyfts upp och kanske får en bättre behandling än hittills. Slutligen vill jag säga att det är väldigt viktigt att man håller isär olika frågor. Västsaharafrågan kommer sannolikt att behandlas i ett separat betänkande här i kammaren längre fram, precis som i stort sett varje år. Att ta den till intäkt för att stjälpa avtalet kan vi från majoritetens sida inte se som något annat än ren demonstrationspolitik. Det gynnar inte heller, enligt vår mening, de syften som reservanterna vill uppnå. Med detta, fru talman, vill jag bifalla utrikesutskottets betänkande och yrka avslag på reservationen.

Fru talman! Utskottets ordförande sade att det är fel tidpunkt att nu lyfta fram Västsaharaproblematiken. Jag tycker precis tvärtom. Det är rätt tidpunkt. Vad är det vi diskuterar? Jo, det är associationsavtal med just Marocko. Om man inte skulle göra det nu, förstår jag inte riktigt när man skulle ta upp det. Man kan naturligtvis ta upp frågan i samband med motionsbehandling. Men jag tycker att det är ett konstigt argument. Vi har tid på oss. Varför skall vi ha så bråttom? Medelhavsstrategin skall ju, precis som ordföranden sade, vara klar omkring år 2010. Varför brådska egentligen? Detta med Festung Europa och den diskussion som pågick i valrörelsen inför folkomröstningen tyckte jag var litet oroande. Man kunde se hur det skulle bli. Nu tar Viola Furubjelke det som intäkt för att visa att det är precis tvärtom. Man måste ju ändå titta på vilka länder vi vill föra in och samarbeta med och var vi skall kunna göra politiska påtryckningar. Det är en helt annan sak. Om man har att göra med ett land som lever kvar i kolonialtiden och inte vill förändra sig, måste man använda de påtryckningsmedel som finns. Jag skulle vilja fråga Viola Furubjelke: Spelar vi inte helt enkelt bort ett kort genom att gå in i avtalet? Vi kanske hade kunnat utnyttja det bättre om vi hade lagt större press på Marocko.
Fru talman! Enligt vad jag har erfarit är associationsavtalet med Marocko inte speciellt attraktivt för Marockos egen del. Det tjänar alltså dåligt som påtryckningsmedel. De fördelar i form av bistånd och annat stöd som Marocko har fått har man fått inom något som kallas Medaförordningen som redan är beslutad och har trätt i kraft. I dag återstår en del tullar på jordbruksprodukter bl.a. De är såvitt jag erfarit mer fördelaktiga för EU än för Marocko. Marocko anser inte heller att avtalet är särskilt förmånligt för deras räkning. Skälet till att jag menar att avtalet skall ratificeras är att det ger oss en ny arena för samtal med Marocko. All vår erfarenhet på området medling och konfliktlösning säger oss att om vi skall ha en chans skall vi ha en dialog med båda parter. Jag kan försäkra Karl-Göran Biörsmark att jag har de allra bästa relationer till Polisario. Jag tror att jag är den enda av oss debattörer som vid ett upprepat antal tillfällen inte bara besökt utan också bott i flyktinglägren i västra Sahara. Jag har väldigt ingående lärt känna deras usla levnadsförhållanden och allt de lider av. Det gäller den långt utdragna fredsprocessen och de förhalanden som görs från Marockos sida för att åstadkomma en folkomröstning och en lösning på konflikten. Jag anser att avtalet rätt använt kan tjäna som ett verktyg för att uppnå de syften som vi nog är överens om från samtliga reservanter. Vi ser bara på medlen på olika sätt.
Fru talman! Jag är återigen litet förvånad över det sista som Viola Furubjelke sade när det gäller hennes engagemang i Polisariofrågan. Inte för att jag inte tror att det finns ett äkta engagemang. Jag känner mycket väl till det engagemanget sedan långt tillbaka då vi diskuterat Västsaharafrågan. Min förvåning gäller hur Viola Furubjelke kan dra de slutsatser hon drar efter allt detta engagemang. Det är ju Polisario som sänder dessa signaler till oss: Skriv inte på. Var blev brottet i kontakterna med Polisario? Resonemanget om att det inte är Marocko, utan EU som tjänar på detta stärker min misstänksamhet mot det hela. Vi är alltså väldigt ivriga att skriva på därför att vi tjänar på det. Då skulle vi ju kunna få ännu mer tyngd bakom en markering genom att utnyttja det läge vi har. Jag är litet förvånad över resonemanget om att man ställer det ena landet mot det andra, eller den ena regionen mot den andra. På Viola Furubjelke låter det som att det är viktigt att vi skriver på, annars kanske vi får bekymmer i Östersjöregionen med Baltikum och de Östersjöländer som ansöker. Jämför inte det med Marocko och dess förflutna i kolonialtiden.
Fru talman! EU-parlamentet har en mycket kritisk resolution som utgångspunkt för att slutligen godkänna associationsavtalet med Marocko. Den kritiska resolutionen var också utgångspunkt för vårt utskotts skrivningar. Det har visat sig, inte minst när det gäller Turkiet, att EU-parlamentet noggrant vaktar och följer upp sina resolutioner. När det gäller Turkiet får man till stånd en aktion med utrikesministrarna så att man på ett mer aktivt sätt följer upp frågan om mänskliga rättigheter. Det är möjligt tack vare att man har associationsrådet. Det hade inte varit möjligt utan det. Detta tycker jag bevisar att det fungerar med samtal, och det fungerar med dialog. Utan den här sortens avtal har man ingen dialog. Alla former av påtryckning på Marocko i Västsaharafrågan skall naturligtvis fortsätta. Det finns inget brott vad gäller lojaliteten gentemot Polisario och Västsahara i den här frågan. Men jag vill upprepa att jag ser avtalet som en möjlighet och ytterligare ett verktyg att effektivare få till stånd en dialog med båda parterna i den här långdragna och tragiska konflikten.
Fru talman! Viola Furubjelke sade i sitt anförande att det är viktigt att EU öppnar sig mot Nordafrika. Det ställer jag upp på. Det är oerhört viktigt med öppenhet och samarbete. Men det får inte hindra oss att kritiskt granska varje avtal för sig och varje land för sig. Det är ju en lång rad länder som vi skall sluta avtal med. Jag tycker att Marocko utmärker sig, som jag sade i mitt anförande, genom att nonchalera FN:s fredsplaner. Det är så graverande att vi måste reagera. Även om det har berörts här tidigare, vill jag fråga Viola Furubjelke: Vilka faktiska möjligheter ser Viola Furubjelke att man har för att inom avtalet med kraft utöva sådana påtryckningar att man tror att Marocko därigenom skulle gå med på att lösa Västsaharafrågan?
Fru talman! Påtryckningar kan komma till stånd genom exempelvis ministerrådet; Europaparlamentet, som redan tidigare varit kritiskt och uttryckt sig kritiskt mot avtalet, har möjlighet att innehålla finansieringen för avtalets fortsättning. Det kommer naturligtvis att omprövas om det inte till alla delar fullföljs från alla parter. Dessutom finns det i en sådan här avtalskonstellation många informella möjligheter till samtal. De möjligheterna kanske inte skulle finnas annars eftersom Marocko - om vi vägrar att ratificera detta - genast skulle jämföra sig med alla andra länder som vi också kommer att sluta avtal med och som vi har slutit avtal med. Det är svårt att slå till bromsarna redan när det gäller tredje avtalet. Jag är rädd att hela processen då faller. De som ligger framför oss är Algeriet, Cypern, Egypten, Jordanien, Libanon, Jag är säker på att mina meddebattörer här är medvetna om att det i flera av de här länderna finns allvarliga problem på de mänskliga rättigheternas område och också konflikter, som vi i så fall skulle villkora avtalet med. Medelhavsstrategin faller fullständigt om vi redan nu börjar ge underbetyg och på olika sätt se till att den här ratifikationen inte kan bli möjlig.
Fru talman! Alla de påtryckningsmekanismer som Viola Furubjelke anförde är välkända. De kommer till uttryck varje gång man sluter ett sådant här avtal, där det uppstår problem. De togs också upp av regeringen när det var diskussion om en tullunion med Turkiet. Det är inte uppmuntrande att se vad som har hänt med tullunionen med Turkiet, nämligen att Turkiet fortsätter att flagrant bryta mot de mänskliga rättigheterna. Nu sitter man med problematiken i knät i och med att frågan skall diskuteras i ministerrådet men man har inte några andra påtryckningsmedel än samtal, samtal, samtal. I och för sig diskuterar man möjligheterna till finansiella påtryckningar. På grund av de tidigare erfarenheterna från Turkiet och min besvikelse över hur det gick där är jag nu rädd för att man fortsätter på den inslagna vägen, och därför står jag nu bakom reservationen.
Fru talman! Helena Nilsson gör sig skyldig till ett feltänkande. Hon skyller den utveckling som har varit i Turkiet på tullunionen. Det kan man naturligtvis inte göra. Det faktum att tullunionen finns ger ändå regeringarna, i det här fallet utrikesministrarna, en möjlighet att kraftfullt agera mot Turkiet, en möjlighet som inte hade funnits om inte associationsrådet hade funnits i det här sammanhanget. Det gäller självfallet också för Marocko. Samtidigt tycker jag att det är litet synd för Marockos räkning att det är Turkiet som tas till intäkt för att inte ratificera avtalet med Marocko. Det vore rimligt att man bedömer Marocko som ett land för sig, och jag är medveten om att det där finns allvarliga problem som också bör diskuteras. Men att på det här sättet straffa ut en strategi därför att man inte anser att utvecklingen har varit tillräckligt god i ett annat land är en politik som jag inte tycker håller.

Fru talman! Viola Furubjelke säger att vi som reservanter bedriver ren demonstrationspolitik. Jag skulle då vilja ta upp några av de saker som jag tycker att Socialdemokraterna demonstrerar med det här avtalet och med den debatt som har uppstått. Viola Furubjelke jämför det här avtalet med ett avtal med Östersjöländerna. Det innebär att Viola Furubjelke anser att det också i Östersjöländerna skulle finnas någon form av ockupationsmakt, som naturligtvis har ett helt annat sätt i den här diskussionen än vad Marocko har. Viola Furubjelke har inte alls förstått diskussionen om Fästning Europa. Hon försvarar avtalet med att det innebär att Fästning Europa genomförs, genom att avtalet är fördelaktigare för EU än för Marocko eller de andra länderna runt Medelhavet. Det var precis detta som kritiserades, nämligen att EU såg till att bygga upp en fästning genom handelsavtal som gynnar EU-länderna, och det är precis det som vi inte vill ha. Hon säger sedan att Marocko inte är särskilt angeläget. Jo, Marocko är mycket angeläget om att bli accepterat i den här kretsen. Det är därför som man naturligtvis väldigt gärna vill vara med. Det här är ett accepterande av en ockupationsmakt som nu skall få vara med på samma villkor som övriga länder, som är demokratier. Jag tycker att detta är märkligt, när man samtidigt säger att man inte skulle kunna påverka genom att skjuta upp avtalet och säga nej nu. Det är för de mänskliga rättigheternas skull otroligt viktigt att vi skjuter upp avtalet och inte accepterar det nu.
Fru talman! Marianne Samuelsson gör sig faktiskt skyldig till grova förenklingar. Om man jämför Östersjöländerna med de nordafrikanska länderna så inte är det därför att de politiskt sett har likadana villkor, utan därför att inom EU har vi här uppe i norr varit precis lika angelägna om att få till stånd ett samarbete runt Östersjön som Medelhavsländerna inom EU har varit att få till stånd Medelhavsstrategin. Ett samarbete inom EU går ut på att ge och ta och att försöka förstå varandras önskemål och behov. Det är möjligen där parallelliteten mellan Medelhavsstrategin och Östersjöstrategin ligger. Ja, Medelhavsavtalen - i det här fallet skall jag endast beröra Marockos avtal - är fördelaktigare för EU än för Marocko i det här skedet. Men Medaförordningen samt de biståndsinsatser och övriga fördelar som Marocko har fått har man redan, och dessa kan stoppas med anledning av klausuler i det avtal som vi nu diskuterar. Avsikten här är inte att skapa en Fästning Europa utan precis tvärtom, att skapa ökad öppenhet och säkerhet i Medelhavsområdet, att få ett forum för att kunna diskutera flyktingfrågor, internationell brottslighet, droger, frågor rörande mänskliga rättigheter och frågan om Västra Sahara. Det är viktigt att på olika sätt skapa den här sortens samtalsytor. Isolation, att tiga ihjäl eller bojkotta ett land ger inga möjligheter att bidra till en fredlig konfliktlösning.
Fru talman! Jag vet inte om det är jag som gör mig skyldig till förenklingar. Jag hänvisade faktiskt till vad utskottets ordförande sade när hon jämförde Östersjösamarbetet och samarbetet kring Medelhavet. Att Viola Furubjelke säger att det skulle vara helt meningslöst att agera mot sådana här länder förvånar mig också. I så fall har Socialdemokraterna helt bytt linje i sitt internationella samarbete. Såvitt jag vet var de pådrivande bl.a. när det gällde att isolera Sydafrika, just för att få till stånd en annan situation där. Alla de här internationella signalerna är ju otroligt viktiga för de här länderna. Den signal man ger genom att nu skriva på ett sådant här avtal går ju stick i stäv mot det som har varit traditionell svensk utrikespolitik, nämligen att tydligt markera mot ockupationsmakter eller mot förtryck av mänskliga rättigheter. Att EU kanske inte gillar vårt Östersjösamarbete om vi inte gillar samarbetet med samtliga länder kring Medelhavet tycker jag är ett mycket dåligt och mycket förenklat argument. Det är något jag inte alls kan ställa upp på eller acceptera. Vi har ett ansvar mot människorna där, och då skall vi inte i nuvarande läge med det här avtalet ta med Marocko. Vi skall i stället markera att man i Marocko bör se till att reda ut de problem som finns. Vi bör också se till att ta in Västsaharafrågan i säkerhetsrådets arbete, nu när Sverige har möjlighet att göra det, och vi bör vänta med avtalet.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Marianne Samuelsson: Vilka av de länder som jag nyss räknade upp och som skall ingå i den här Medelhavsstrategin som vi i dag skulle kunna teckna avtal med? Vilka skulle från Marianne Samuelssons utgångspunkt kunna kvalificera sig för ett associationsavtal med EU? Jag utgår från att det inte skulle bli så många länder kvar, dvs. EU skulle bli mer inskränkt, det skulle bli mindre samarbete utanför medlemskretsen och därmed också mer murar runt EU. Jag kan försäkra Marianne Samuelsson - för att ändå lägga sista ordet vid frågan om Västra Sahara - att Sverige utifrån associationsavtalet och utifrån platsen i säkerhetsrådet kommer att verka för en lösning av frågan om Västsahara. Vi kommer också att verka för en sådan lösning i alla andra fora där det är möjligt. Precis som Sverige har gjort sedan den fredsplan som OAU och FN lade fram 1988 fastställdes skall Sverige fortsätta att verka också inom detta avtal. Det kan jag lova här i denna kammare såväl Marianne Samuelsson som västsaharierna själva.
Fru talman! Viola Furubjelke vill se en öppenhet mot länderna runt omkring EU. Den synen delar jag. Men Viola Furubjelke gör sig enligt min mening skyldig till en inkonsekvens beträffande vårt engagemang för de baltiska staterna och deras framtida medlemskap i EU, när hon säger att vi inte kan arbeta för deras medlemskap i EU med mindre än att vi låter bli att motsätta oss Medelhavsstrategin. Skall jag tolka det så, Viola Furubjelke, att regeringssidan har en dold agenda, där man räknar med att samtidigt som vi får med Östersjöländerna, t.ex. de baltiska staterna, får vi också acceptera att de nordafrikanska staterna kommer med i EU med dess fria flöde av varor, tjänster och kapital?
Fru talman! Till Tuve Skånberg vill jag säga att den här frågan kanske egentligen är litet fel väckt. Alldeles givet har det i de allra flesta sammanhang varit så att Medelhavsländerna inom EU i olika sammanhang har fört fram Medelhavsstrategins betydelse medan vi från de nordliga länderna har talat om Östersjöfrågorna. Det har funnits ett slags förståelse för att vi naturligtvis skall se generöst på Medelhavsstrategin och för att de av samma intresse skall se generöst på Östersjöfrågorna. Det finns naturligtvis inte någon motsvarighet i övrigt mellan de här länderna. Det finns inte heller någon dold agenda, och det ena utesluter inte det andra. De nordafrikanska länderna har ett självklart intresse av att finnas med i en sådan säkerhetspolitisk struktur som nu byggs upp runt Medelhavet. Det har också Östersjöländerna. Det är min och regeringens polik att det i båda ändarna av EU skall finnas en öppenhet när det gäller hur man skall kunna åstadkomma det här samarbetet så att det gagnar allas intressen. Det gäller länderna såväl inom som utom
Fru talman! Då räknar ni alltså med att Marocko och övriga nordafrikanska stater likaväl som de baltiska staterna kommer att bli medlemmar av EU inom en överskådlig framtid?
Fru talman! Jag är övertygad om att Tuve Skånberg förstår att länderna i Nordafrika inte på något sätt kan aspirera på medlemskap. Det framgår av kartboken. Däremot kan Baltikum mycket väl komma i fråga, och Sverige arbetar också för de baltiska ländernas medlemskap i EU. Men i dagsläget handlar Östersjöpolitiken om långt mer än detta. Det handlar om att få med Ryssland i ett samarbete. Det handlar om samtliga länder runt Östersjön som av säkerhetspolitiska, sociala och andra skäl söker ett närmare samarbete.

Fru talman! Jag kan ställa mig bakom mycket av det som Göran Lennmarker för fram här, inte minst när det gäller de vackra orden om att det är viktigt med kontakt och dialog. Visst är det så. Jag reagerar på en sak som Göran Lennmarker sade. Han formulerade sig så att det är märkligt att Medelhavsländerna inte nått längre i förhållande till Europa vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Jag vill påminna Göran Lennmarker om det koloniala förflutna som dessa länder har. Det är inte så länge sedan som de var kolonier. Det är klart att processen under kolonialtiden fördröjde deras utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter. Det var inget bra historiskt skede för de här länderna. Det hade kanske varit bättre med en annan typ av kontakt mellan Europa och Afrika än den de fick som kolonialländer. Det är just på den punkten som jag menar att Marocko skiljer ut sig från de andra länderna vid Medelhavet när det gäller det koloniala förflutna. Det är ju en rest från den tiden vi nu diskuterar, nämligen Västsahara. Det är den sista utestående olösta konflikten som FN brottas med. Jag har tidigare här redogjort för den. Det är därför jag menar att Marocko skiljer ut sig ganska kraftig gentemot de andra länderna, även om det naturligtvis finns stora brister där när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Men det här problemet från kolonialtiden är speciellt för just Marocko.

Fru talman! Visst har demokrati och mänskliga rättigheter svårt att få fotfäste, men jag tror ändå att det ligger mycket i mitt resonemang. Det beror på kolonialtiden och den tid som har fördröjt hela processen. Utvecklingen har varit olika i olika delar av världen när dessa gamla kolonialländer har blivit demokratier och börjat arbeta med mänskliga rättigheter. Det är en glädjande utveckling. Men det återstår en hel del länder. Då är frågan om vi skall lägga ytterligare press på dem eller inte. Det är där vi skiljer oss åt. Vi menar att det fanns ett utmärkt tillfälle här att ge en klar signal från Europa att vi inte tolererar att Marocko lever kvar i det gamla kolonialtänkandet. Deras kung säger ju att oberoende av vad som händer där kommer Västsahara att tillhöra Marocko. Just i den situationen hade det varit nyttigt med en markering. Jag vill ställa en fråga till Göran Lennmarker. Anser ändå inte Göran Lennmarker att vi här har spelat bort ett viktigt kort?

Fru talman! Jag vill bara göra en liten slutanmärkning. Vi får aldrig riktigt svaret på vem av oss som gjorde den rätta bedömningen. Historien pekar ju bara på en handlingsväg, och det är den som majoriteten kommer att befästa nu, nämligen att vi är med och skriver på det här avtalet. Vi får väl se vad som händer. Det är naturligtvis min förhoppning att det blir som både Göran Lennmarker och Viola Furubjelke har fört fram här, nämligen att den enastående plattformen kommer att leda till stora framgångar när de gäller kontakter med Marocko och att vi ser Västsaharafrågan löst så som FN vill se den löst. Men historien får väl som sagt visa vem som fick rätt.

Fru talman! När vi moderater drev fram en sysselsättningsproposition i somras medgav regeringen själv att det som föreslogs inte skulle räcka. Ändå har inte något nytt kommit i budgetpropositionen. Beslutade förändringar måste först få slå igenom, heter det. Nu stiger arbetslösheten, varslen ökar och de lediga platserna är färre. Ändå verkar regeringen vilja återkalla sommarens beslut, bl.a. beträffande arbetslöshetsförsäkringen. Vill statsministern förklara hur det skall kunna leda till nya jobb i den enskilda sektorn? Vi är ju ense om att det är där de måste komma. Vill han också klara ut hur sådana jobb skall kunna komma till stånd som en följd av den fördubbling av sjuklöneperioden som regeringen nu, med Centerns hjälp, alldeles nyss drivit igenom här i kammaren?
Fru talman! Jag och Lars Tobisson har haft ett och annat meningsutbyte om ekonomisk politik och arbetslöshet här i kammaren. Vid de tillfällena har vi behandlat det grepp som regeringen har tagit om de offentliga finanserna. Vi har pressat ned underskotten. Vi har tagit bort inflationen ur ekonomin. Vi har fått ned räntorna. Det är stora saker, och det tänker vi inte släppa greppet om. I programmet för att göra detta har vi genomfört en del besparingar, exempelvis besparingar som kallas för sjuklöneperiod. Och om man isolerar sig till sjuklöneperioden, är det klart att man kan beskriva det så som Tobisson gjorde. Men om man frågar småföretagare och andra om det är bra med låga räntor, med ordning i statsfinanserna och med låg inflation svarar de ja. Vi tänker inte medverka till någon politik som river upp eller försvagar det vi har gjort. Däremot är vi lyhörda för kritik när det gäller fördelningen av de bördor som skall bäras. I det perspektivet skall diskussionen om a-kassan ses.
Fru talman! Sjuklöneperiodens förlängning fungerar ju som en skattehöjning. Det är en direkt kostnadsökning för företag, inte minst mindre företag, där vi hoppas på jobb. Detta är verkligen inte bara en statsfinansiell fråga. Vad som nu behövs är strukturella reformer i samhälle och ekonomi som kan ge förutsättningar för fler företag och nya jobb. Skärpt arbetsvillkor, som jag var inne på, och begränsningar i ersättningsperioden är nu sådant som skall ändras, men det skulle ju ha gett en omställning i arbetslivet, som vi eftersträvar. Förlängd sjuklöneperiod försvårar, som sagt var, tillkomsten av nya jobb. Det har inte bara SAF utan även LO varit uppe och framhållit för regeringen. Det verkar som om regeringens politik för sysselsättning mest skall bestå i att dribbla med utgifter eller bidrag inom den offentliga sektorn. Vi har nu fått höra att det senare i dag skall hållas en presskonferens om något förslag att förse kommunerna med pengar från staten. Man måste ha funnit 3 miljarder någonstans under det utgiftstak som är fastställt. Får jag fråga: Kan statsministern nu, inför denna kammare och inte bara vid en presskonferens, närmare beskriva vad det här förslaget syftar till och hur det är konstruerat?
Fru talman! Det förslag som senare i eftermiddag kommer att redovisas av finansministern och inrikesministern handlar om att ge kommunerna en lättare situation. Hur det är närmare tekniskt utformat kommer att redovisas där. Sedan hade Tobisson frågan om sjuklöneperioden - det var där frågestunden började - där han beskriver det här som en attack på näringslivet. Det är inte första gången vi genomför en sjuklöneperiod - vi har gjort det en gång tidigare. Den förändringen av sjuklöneperioden gav ju näringslivet ett nettotillskott, där man fick en kraftigare sänkning av arbetsgivaravgifterna än vad som representerades av den merkostnad som sjuklöneperioden gav. Det var alltså en positiv effekt för näringslivet. Vi har självfallet ingen som helst strävan efter att göra det mindre attraktivt att delta i arbetslivet eller göra det svårare att driva småföretag. Vad vi nu diskuterar i regeringen är: Har de åtgärder vi vidtagit fördelats på ett rättvist sätt? Kan man exempelvis utforma a-kassan på ett sådant sätt att de arbetslösa får en lättare börda? Vi vet att Tobisson har svårt att följa den diskussionen, men för oss socialdemokrater är den viktig att föra.
Fru talman! Det är just den diskussion jag nu för med statsministern. När sjuklöneperioden en gång infördes, åtföljdes den av kompensation till arbetsgivarna. Det sker inte nu. Det är inget tvivel om att det är en kostnadsökning, och även LO säger att den kommer att leda till att färre jobb tillkommer. När det gäller det som skall beskrivas senare på en presskonferens ställer jag återigen frågan: Varför kan inte kammaren få veta detta, när det tydligen är så långt gånget att det kan redovisas vid en presskonferens om drygt en timme? Kommunernas dåliga ekonomi är en följd av den svaga tillväxt i ekonomin som i sin tur är en följd av regeringens sätt att bedriva saneringspolitik, dvs. att höja skatter i stället för att sänka utgifter och avreglera.

Fru talman! Jag märker att Tobisson är väl förberedd, med sina skrivna inlägg, och jag har hört det förut. Det är inget nytt, utan det är samma eviga moderata klagan vad gäller skatter. Vad som nu händer med kommunerna är att vi lyckas ge dem en lindrigare situation än vad de själva hade trott. Det pågår just nu förhandlingar med kommunförbunden om den saken. Därför är det inte tekniskt fullt färdigt. Vad sedan gäller arbetsgivarnas situation beträffande sjuklöneperioden, gav den förra förändringen som vi gjorde en lättnad för arbetsgivarkollektivet på 3 miljarder kronor. Det här tar tillbaka 1 miljard av dessa 3 miljarder. Det är 2 miljarder i avgiftssänkning som arbetsgivarkollektivet har fått, tack vare att sjuklöneperiod har införts. Det blundar Moderaterna naturligtvis för, och de ser till den lilla bit som nu diskuteras. Se till helheten, så begriper Tobisson sambanden!
Fru talman! Jag vill ställa en följdfråga till statsministern. Om jag har förstått saken rätt, avser regeringen att låna ca 3 miljarder till kommunerna av statliga skattepengar, som i så fall skulle bli återbetalningspliktiga 1999, nämligen om man justerar de preliminära skatteutbetalningarna till kommunerna. Då är det ju en något annorlunda bild man får, än om kommunerna skulle få 3 miljarder i bidrag. Min fråga till statsministern är då: Är avsikten att uppmuntra kommunerna att skuldsätta sig för att betala löpande driftsutgifter 1997?
Fru talman! Vi är nu inne på kommunal ekonomi, och det finns ett ansvarigt statsråd närvarande. Finansministern kan svara på den frågan.
Fru talman! Det är trevligt att uppträda här i riksdagen vid en frågestund. Jag kommer just från de ännu icke avslutade överläggningarna mellan regeringen och kommunoch landstingsförbunden, och jag kan därför inte redovisa något slutligt resultat av de överläggningarna. Jag hoppas att de blir klara så att det kan redovisas senare i dag. Så mycket kan jag säga att tanken är att tillföra kollektivet kommuner och landsting ytterligare ca 3 miljarder kronor under 1997. Det är inte fråga om att låna ut pengar till Kommun och Landstingsförbunden, utan det hela bygger på att det går bättre i svensk ekonomi med en högre tillväxt och en högre uppräkning av skatteunderlaget än som ligger till grund för det system som gällt hittills. Det är alltså inte något lån, utan det är fråga om en påtaglig förstärkning av kommunernas och landstingens ekonomi under 1997.

Fru talman! Om det vore som Erik Åsbrink nu säger att det är, skulle den uppskrivningen ske med automatik med de faktorer som styr de preliminära skatteutbetalningarna till kommunerna för 1997. Nu framställs det som om 3 miljarder som egentligen motsvarar slutavräkningen för 1995 skall tillföras. Om man skriver upp utbetalningarna med 3 miljarder utöver vad som egentligen skulle ske blir ju kommunerna återbetalningsskyldiga 1999, om utvecklingen då inte är lika positiv som regeringen nu anser att den är. Det här är uppenbarligen inte ett bidrag till kommunerna.
Fru talman! Det finns ingen automatik i detta, utan det krävs ett ingripande från regeringens sida för att den ytterligare ökningen skall komma till stånd. Den bygger på att det går bättre i svensk ekonomi än vad som anges i de prognoser som ligger till grund för den hittillsvarande uppräkningen. Jag kan påpeka att man på Konjunkturinstitutet, som tidigare har levererat underlaget till den bedömningen, har sagt att som det har utvecklat sig i svensk ekonomi på senare tid är man inställd på att tillväxten blir högre, dvs. även Konjunkturinstitutet bedömer att utvecklingen blir bättre än dess tidigare prognoser.
Fru talman! Men om man nu, statsrådet Åsbrink, kan skjuta till mer pengar till ett utgiftsområde för att man reviderar prognosen, får en dynamisk effekt, då borde man i logikens namn göra det även på andra utgiftsområden. Det bjuder logiken. Då får man ompröva alla utgiftsområden. Det är det ena jag undrar över. Nästa fråga är: Vad har hänt som gör att regeringen en månad efter det att man lade fram budgeten måste ompröva hur mycket pengar kommunerna bör ha? Vi föreslog detta i somras. Vi har föreslagit det länge. Varför kommer denna insikt först nu? Vad har hänt denna månad? Är det inte litet knepigt att revidera sin egen budget en månad efter det att man har lagt fram den?
Fru talman! Det här riskerar att bli litet tekniskt. Det är inte så att vi reviderar vår budget, och det är inte så att vi höjer några utgiftstak. Den budget vi lade fram bygger givetvis på de prognoser som vi själva levererar. Efter det att dessa prognoser var fastställda fick vi klart för oss att den bedömning som Riksrevisionsverket bygger på leder till en lägre uppräkning av skatteunderlaget. Om vi inte hade gjort någonting hade detta slagit igenom med åtföljande konsekvenser för kommuner och landsting. Nu säger vi att vi inte accepterar detta, utan vi anser att det finns starka skäl att bygga på den mer optimistiska uppräkning som redan ingår i vår egen budget. Men det krävs alltså ett regeringsingripande för att detta skall slå igenom. Det är det som vi är i färd med att genomföra. Man kan naturligtvis inte dra några slutsatser av detta för övriga utgiftsområden. Det här är inte någon omprövning av politiken. Det är inte att gå ifrån den nya budgetprocessen med utgiftstak. Vi håller oss helt och hållet inom de ramarna.
Fru talman! Men, statsrådet, ett tak betyder att man har fastställt hur mycket det får kosta. Om man tillskjuter ytterligare 3 miljarder förstår nog varje normal svensk att taket höjs. Varför kan man göra det på ett område och inte på andra områden? Det blir nog tekniskt väldigt svårt att redogöra för detta. Eller också är det inte nya pengar. Då har Lennart Hedquist rätt, och då har man inte ändrat på taket. Men man kan inte inta två olika ståndpunkter samtidigt. - Det är ingen förändring av taket, men det är nya pengar. Vad har hänt? Vi har länge vetat att kommunerna behöver mer pengar. Varför kommer ni med förslag först nu?
Fru talman! Jag har redan förklarat detta. Om det inte är begripligt får kanske Lars Bäckström och jag sätta oss i separata överläggningar så skall jag gå igenom detta litet utförligare. Än en gång: Vi har inte gått ifrån våra beräkningar i budgeten. Vi har inte justerat något utgiftstak. Vi håller oss till de bedömningar som vi själva har redovisat i budgeten. Om vi däremot inte gör detta ingripande, kommer kommuner och landsting att få 2,6 miljarder kronor mindre, och det är vad de utgår från för närvarande i sitt budgetarbete. De utgår från Riksrevisionsverkets underlag, som levererades efter det att budgeten var fastställd. Nu korrigerar vi detta, och det budskap som går ut till landets samtliga kommunalpolitiker och landstingspolitiker är: Ni har 2 600 miljoner kronor mer i era budgetar för nästa år. Det löser naturligtvis inte alla problem, men visst underlättar det den politik som skall föras under nästa år.
Fru talman! Man har en känsla av att såväl statsministern som finansministern och om jag förstår saken rätt även Olof Johansson och antagligen Per Ola Eriksson kommer att dra på sig tomtemasker om en stund på samtidigt hållna presskonferenser. Erik Åsbrink talade om ett ingripande från regeringens sida. I ett dokument som jag har fått från Riksrevisionsverket står det att den definitiva uppräkningsfaktorn för inkomståret 1995, som styr slutavräkningen, kommer att fastställas i december. Är detta, Erik Åsbrink, en normal process, att när man fastställt detta skulle de korrekta värdena ha satts in i de här uppräkningsfaktorerna? Är det här någon sorts spektakel som ni genomför nu, som ni kallar för ett ingripande men som i själva verket hade fått exakt samma effekt om allting hade löpt som det var tänkt från början?
Fru talman! Jag tycker till skillnad från Mats Odell att det inte är något spektakel om kommuner och landsting tillförs ytterligare 2,6 miljarder kronor fr.o.m. den 1 januari 1997. Det krävs ett regeringsingripande för att detta skall komma till stånd, annars blir det inte av. Det systemet innebär är att uppräkningen bygger på Riksrevisionsverkets bedömning. Sedan sker en slutavräkning, men den kommer först 1999. Det är naturligtvis inte någon större tröst för de kommunalmän som nu arbetar intensivt för att få budgeten att gå ihop för 1997. I dag får de beskedet att de tillförs ytterligare 2 600 miljoner kronor.
Fru talman! Ett besked i dag, säger statsrådet, men uppenbarligen skulle det här normalt sett ske i december, med exakt samma resultat som det som presenteras som en stor nyhet i dag på presskonferens. Detta är ett lätt hyckleri, fru talman.
Fru talman! Det är fullständigt fel information som Mats Odell lämnar. Det är inte så att det här skulle ha korrigerats i december. Faktum är att slutavräkning sker 1999, alltså först två år senare. Det tror jag inte är någon större tröst för dem som nu arbetar för att få budgeten att gå ihop för 1997. Nu får de beskedet att de tillförs ytterligare 2,6 miljarder. Vi får väl från Socialdemokraternas och Centerpartiets sida leva med att Kristdemokraterna tycker att det här är ett spektakel. Jag tror att man ser på detta på ett annat sätt ute i landet, kanske även bland en och annan kristdemokratisk kommunpolitiker.
Fru talman! Vi välkomnar självfallet att det går bättre för Sverige. Vi tror också att det finns system som hanterar statistiken för detta. I det dokument som jag har här, daterat den 17 september, står det: Den definitiva uppräkningsfaktorn för inkomståret 1995 - det är det vi talar om, Erik Åsbrink - som styr slutavräkningen kommer att fastställas i december.
Fru talman! Det är fortfarande på det sättet att det som nu sker, enligt den hittills gällande ordningen, är att ett preliminärt skatteunderlag för 1997 fastställs. Slutavräkningen sker 1999. Det är ett faktum. I den mån slutavräkningen avviker från det preliminära underlaget i ena eller andra riktningen sker korrigeringen 1999. Det är först då som de ytterligare pengar som eventuellt kan tillföras kommuner och landsting utbetalas. Jag tycker faktiskt att vi skall ha klart för oss vad det här handlar om. 2,6 miljarder kronor handlar om tusentals sysselsättningstillfällen som vi kan rädda. Det handlar om att vi kan ge ett väsentligt handtag till vården, till omsorgen och till skolan. Det tror jag att man sätter värde på ute i kommuner och landsting, kanske även bland en och annan partivän till Mats
Fru talman! Runt om i landet sitter kommunala tjänstemän, landstingstjänstemän och politiker och vrider och vänder på kronorna. Tyvärr planerar man ganska stora nedskärningar och avskedanden inom skola, omsorg och vård. Bakgrunden är att regeringen, och även den förra regeringen, har dragit åt tumskruvarna - en efter en, varv efter varv - mot kommunerna för att de skall ta över de problem som staten haft i sina affärer. Senast i går fattades ett beslut om att ytterligare dra åt tumskruvarna genom att bestraffa kommuner som höjer skatten. Nu verkar det som om regeringen över natten fått något slags insikt om att det råder allvarliga problem ute i kommunerna. Det finansministern nu föreslår tycks vara en engångsinsats för 1997. Men om det skall ha någon effekt på sysselsättningen måste det till någonting på längre sikt. Finns det någon liten tanke om en långsiktig förändring och förbättring av den kommunala ekonomin, eller är det bara en engångsinsats ni är ute efter?
Fru talman! Det är välkommet om Peter Eriksson, till skillnad från en del andra partiföreträdare, ställer sig bakom den här åtgärden. Den innebär ändå en väsentlig förbättring för kommuner och landsting 1997. Det här är inte någon insikt som har kommit under natten utan ett arbete som har pågått sedan en tid tillbaka. I dag redovisar vi resultatet. Långsiktigt avgörs naturligtvis kommunernas och landstingens ekonomi av hur det går för landets ekonomi i stort. Det är helt avgörande att vi får en hygglig tillväxt i ekonomin. Det är helt avgörande att vi får ordning på statsfinanserna och inte tvingas till ytterligare nedskärningar eller skattehöjningar. Det är också oerhört viktigt att räntan går ned, och vi har i dag sett fortsatta glädjande tecken på det. Den räntenedgång som ägt rum i Sverige under senare tid innebär bara den en minskad utgiftsbörda för kommuner och landsting på över 3 miljarder kronor. Det är klart att detta är väsentligt för att stärka kommunernas och landstingens ekonomi.
Fru talman! Kommunförbundet talar om nedskärningar i storleksordningen 50 000 människor. Så många skall alltså bli arbetslösa, utöver de 700 000 vi redan har. Regeringen räknar också i sina planer med en kraftigt ökad arbetslöshet inom den kommunala sektorn. Har ni ingen idé om hur man långsiktigt kan förbättra den kommunala ekonomin?

Fru talman! Vi har en överenskommelse mellan regeringen och kommun och landstingsförbunden med ömsesidiga åtaganden, där bl.a. kommunerna och landstingen har förbundit sig att i möjligaste mån undvika att säga upp fast anställd personal. Jag utgår från att denna överenskommelse bekräftas och slås fast på nytt i de överläggningar som ännu inte var avslutade när jag gick därifrån för att komma till kammaren. Men det borde även för Peter Eriksson vara välkommet att vi nu kan göra en insats som tillför kollektivet kommun och landsting ytterligare 2,6 miljarder kronor. Det är klart att det är en förbättring. Vi måste hela tiden se till att de åtgärder vi vidtar sker inom ramen för en ansvarsfull finanspolitik. På så sätt kan vi säkerställa de förbättringar vi har uppnått i form av låg inflation och sjunkande räntor så att dessa inte förbyts i sin motsats. Där har vi restriktionen, och det är den vi skall arbeta inom.
Fru talman! Jag tänkte ta upp en annan aktuell fråga och rikta den till vapenexportministern Leif Pagrotsky. Det gäller vapenexporten till Indonesien. Frågan har blivit aktuell inte minst sedan årets mottagare av Nobels fredspris reagerat väldigt kraftigt. Det har uppstått både en svensk och en internationell debatt om svensk vapenexport till Indonesien. Den här veckan levereras ytterligare krigsmateriel till diktaturen i Jag vet att även många inom socialdemokratin är olyckliga över vapenexportministerns och regeringens hantering av vapenexportfrågorna. Min konkreta fråga är: Avser regeringen att ta intryck av den här kritiken och på något sätt försöka stoppa de leveranser till Indonesien som just nu pågår?
Fru talman! Den här frågan kom upp genom att fredspristagaren anförde kritik mot Sverige i samma veva som valet till säkerhetsrådet skulle företas. Han ville använda det opinionsmässiga utrymme som fredspriset gav honom till att motarbeta Sveriges kandidatur. Därvid fick han god hjälp av Miljöpartiet, som om jag minns rätt sade att Sverige inte platsar i säkerhetsrådet. Denna fråga - Sveriges vapenexport till Indonesien - gjordes till en förtroendefråga. Här skulle det mätas om Sverige hade förtroende i världen eller inte. Nu vet vi resultatet. Sverige fick exceptionellt starkt stöd. Förtroendeomröstningen ledde till att vi fick närmast sovjetiska röstetal - närmare 90 % av FN:s medlemsländer röstade för att Sverige skulle få en plats i säkerhetsrådet. Detta tycker jag är det eftertryckligaste svaret på frågan om huruvida missnöjet med Sveriges vapenexportpolitik är så starkt att denna måste ändras om inte Sverige skall behöva skämmas i hela världen.
Fru talman! Om jag förstår det hela rätt har alltså inte regeringen för avsikt att ändra sin policy när det gäller Indonesien, trots de ganska hårda angrepp som även har skett internt inom socialdemokratin. Jag har två korta och konkreta följdfrågor. För det första: Hur ser statsrådet på att EU-parlamentet har uttalat en stark rekommendation om att de stater som finns inom EU inte bör skicka vapen till Indonesien? För det andra: De kanoner som är aktuella - vi har tidigare diskuterat om det gäller tre, fyra eller något annat antal - uppfattas av regeringen som en följdleverans, utifrån följdleveransbegreppet när det gäller vapenexport. Är det alltså regeringens uppfattning att om man har gett tillstånd till försäljning av två eller tre kanoner är det sedan fritt fram med hundra kanoner, eftersom det då skulle kunna betraktas som en följdleverans? Vilket beslut, i riksdagen eller annorstädes, lutar sig regeringen på i så fall?
Fru talman! Låt mig först uttrycka min förtjusning över det litet näpna stöd för EU:s arbete som Birger Schlaug nu visar. Jag betraktar inte EU-parlamentets resolutioner som bindande för mig, varken när det gäller detta eller när det gäller t.ex. stödet till tobaksindustrin eller något annat. EU-parlamentets maning till försiktighet med export av vapen till Indonesien iakttas av Sverige mer än av något annat vapenproducerande land i EU, såvitt jag har kunnat utröna - och jag har forskat ganska noga i detta. Den linjen är stabil sedan ganska många år tillbaka. Vi säljer inte, vi ingår inga nya engagemang, vi inleder inga nya affärer - men vi gör vad vi tycker är rimligt för att fullfölja det som redan har ingåtts. Närmare kommentarer till konkreta affärer tycker jag inte att jag bör göra, särskilt inte i den lagstiftande församling som har bestämt att den här sortens information skall vara omgärdad av vissa sekretesslagar. Vi har diskuterat detta förut i kammaren, och jag rekommenderade då dem som ville ha ut informationen att motionera om lagändring. Nu har motionstiden löpt ut, och jag utgår från att den motionen nu ligger för behandling.
Fru talman! Jag ställde en principfråga, och en sådan bör även en regering kunna ha en offentlig uppfattning om. Säg att ett företag har fått tillstånd att leverera två eller tre kanoner. Innebär det konkret att det automatiskt uppfattas som följdleveranser att sedan fortsätta att leverera t.ex. hundra kanoner? Det var en klar principfråga.
Fru talman! Svaret på den frågan är nej. Det finns ingen sådan automatik. Det bedöms från fall till fall. Det är en noggrann process där alla partier är inblandade. Ibland blir det säkert ja, ibland blir det säkert nej. Det går inte att avgöra på det sättet. Svaret på frågan om huruvida det finns automatik i detta är definitivt nej.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. År 1991, när den borgerliga regeringen tillträdde, hade vi långa köer i sjukvården. 1994, när den socialdemokratiska regeringen tog över, var köerna i princip borta. Nu, två år därefter, 1996, är köerna i sjukvården tillbaka igen.

Fru talman! Jag tror inte att detta är enbart en fråga som kan lösas genom överläggningar med Landstingsförbundet, även om de nog är viktiga i och för sig. Men socialministern kan tänka efter hur det var före 1991 och hur det blev efter regeringsskiftet 1991 genom viktiga strukturella förändringar i sjukvården. Vårdgarantin infördes bl.a. och köerna minskade därför att friheten inom sjukvårdens strukturer ökade. Efter regeringsskiftet 1994 kom det en rad återställare som drabbade sjukvården och som har givit precis samma negativa effekter som före 1991. Det är därför jag frågar om socialministern har analyserat varför det finns köer när vi har en socialdemokratisk regering och varför köerna snabbt kan avvecklas när vi har en borgerlig regering som har en annan syn på strukturen i sjukvården. Detta tycker jag att socialministern skulle tänka på. I stället för de återställare som antogs efter 1994 på sjukvårdsområdet borde man ha gått vidare och skapat större frihet så att köerna inte hade kommit tillbaka.

Fru talman! Det var ett intressant exempel socialministern tog. Det är ett sådant exempel på just en sådan negativ återställare. Om socialministern tittar på och jämför kostnader i offentlig vård och hos de alternativa vårdgivare som regeringen nu är på väg att förbjuda kommer hon att se att den alternativa vården är betydligt billigare samtidigt som den skapar frihet för patienten att välja. Se över flera sådana exempel, så tror jag att socialministern kan komma tillbaka med ett förslag som kan lösa sjukvårdskrisen.

Fru talman! Det här är mycket intressant. Regeringens förslag om att ge kommuner och landsting en engångssumma är naturligtvis bra, men vi kristdemokrater vill ge 61⁄2 miljarder extra till kommuner och landsting, och det skall finnas med hela tiden. Det är det som är skillnaden för att få stabilitet. Jag förutsätter att regeringen kan fortsätta att lyssna på kristdemokraterna när det gäller behovet av resurser ute i kommuner och landsting. Wallström om det har gjorts någon utredning av vad vårdköerna kostar samhällsekonomiskt. Det största problemet med en vårdkö är ju faktiskt att den enskilde i månader och ibland år går och har ont, besväras oerhört och får långa sjukskrivningstider. Jag vill också fråga var socialdemokraternas konsekvensutredningar finns.

Fru talman! Det är naturligtvis helt riktigt, men det är ju precis det som socialministern säger nu som bäddar för det kristdemokratiska förslaget om mer pengar till vård och omsorg. Trots allt finns det väldigt stora behov hos de äldre svårast sjuka. Men när vårdköerna ökar mer och mer och man drar ned för kommuner och landsting går det inte ihop. Kom ihåg, Margot Wallström, att 33 % av operationssalarnas kapacitet utnyttjas i dag. Många landsting skär nu ned tiden då man opererar därför att man inte har operatörer och kringpersonal. Det kan inte vara en klok politik. När ett företag får mer att göra arbetar man tvåskift eller treskift, men när vårdköerna ökar tycks man ge människor ännu mindre möjligheter att komma till vården, och det tycker jag är helt fel.

Fru talman! Jag kan dela socialministerns värdering. Det finns mycket större behov inom sjukvården än just köerna. De är en relativt liten del av de problem vi står inför. Jag tycker också att Chatrine Pålsson har rätt. Kristdemokraterna och även Vänsterpartiet tycker att vi måste tillföra pengar till sjukvården. Det har vi föreslagit länge. Därför blev jag litet förvånad när förra frågan diskuterades. Det var bara inrikesministern och finansministern som hade varit inblandade i diskussionerna med kommuner och landsting. Såvitt jag förstår borde socialministern också ha varit inblandad, för det är ju på hennes område som problemen finns. Det är viktigt att vi får en vettig användning av dessa resurser.

Fru talman! Med anledning av att det är FN-dagen i dag och av att Sverige har fått ett medlemskap i säkerhetsrådet i FN skulle jag vilja fråga statsminister Göran Persson om Sverige nu aktivt kan medverka till att dödsstraffet avskaffas i världen.
Fru talman! Det är ovanligt lätt att svara ja på en sådan fråga. Vi skall göra allt vad vi kan för att motverka detta vidriga inslag i rättsskipningen i vissa länder. Om platsen i FN:s säkerhetsråd kan utnyttjas för detta återstår att se, men om det går är det klart att vi skall göra det. Tyvärr är det en tendens runt om i världen att dödsstraffet, t.o.m. i utvecklade länder, är på väg tillbaka. Det väcker avsky, och det är sådant som smärtar. Vi skall göra vad vi kan, som en upplyst nation med humanistiska värderingar, för att motverka detta i världen.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det känns bra. Det väckte verkligen avsky när Amerikas president i ett sammanhang påtalade att dödsstraffet var det enda som hjälpte när man skulle straffa någon. Jag hoppas väldigt mycket på Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj Den 5 maj i år beslutade riksdagen med mycket bred majoritet ge regeringen till känna att den skyndsamt skulle återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning för sammanboende av samma kön som söker bostadsbidrag. På detta sätt skulle den diskriminering av homosexuella som hittills rått upphöra.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Anders Ygeman säger. Riksdagen har fattat detta beslut, och uppdraget ligger hos mig på Socialdepartementet. Jag kan i dag inte lämna något besked om när det kommer ett förslag, men beredning pågår naturligtvis.

Fru talman! Det finns väldigt många redovisningar av att unga människor har fått det jobbigare på många olika sätt. Det är jobbigare både att få jobb, klara ekonomin, få bostad osv. Det är mot den bakgrunden som jag vill fråga kommunikationsministern följande: I propositionen om mervärdesskatt inom kultur, utbildning och idrott föreslås det också att det skall bli mervärdesskatt på körtkortsutbildning. Att ta körkort är ett steg in i vuxenvärlden som är väldigt viktigt. Det är också svårare och svårare att ta körkort på annat sätt än via körskola. Jag skulle vilja fråga vilken bedömning regeringen har gjort av vilka följder det kommer att få för unga människors möjlighet att ta körkort.
Fru talman! Karin Pilsäters fråga handlar om ett sakområde som berör Kommunikationsdepartementet väldigt mycket, men det är finansministern som handhar momsfrågorna. Detta är en EU-anpassning som vi inte kan påverka i detta sakdepartement. Tyvärr kan inte heller Finansdepartementet göra det, såvitt jag vet.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Ines Uusmann säger, förutom på en punkt. Det är statsrådet Thomas Östros som handlägger frågorna.
Fru talman! Jag är verkligen medveten om att frågan om mervärdesskatt är väldigt svår i största allmänhet, och att den blir ännu svårare i samband med EU. Men min fråga gällde om regeringen möjligtvis hade gjort någon bedömning av vilka effekter det skulle kunna få för ungdomars möjligheter att ta körkort. Det är ingen värdering i momsfrågan jag efterfrågar utan en bedömning av unga människors framtida möjligheter.
Fru talman! När det gäller ungdomars möjlighet att ta körkort har vi en diskussion om en översyn av körkortsutbildning och 16-årsgränsen och om vilka möjligheter man skall ha att träna i två år innan det är dags att ta körkort med t.ex. föräldrars hjälp. Det diskuteras, och vi gör en utvärdering av de effekter som den s.k. 16-årsgränsen har. I detta ligger också bilskolornas möjligheter att hjälpa till. Det är en fråga som är betydligt större än momsfrågan, men kostnaderna för att ta körkort är naturligtvis en ingrediens i utvärderingen.

Fru talman! Proposition är tänkt att läggas på riksdagens bord i mars nästa år. När vi fick delbetänkandet från kommittén ansåg vi att det var bättre att invänta hela betänkandet för att få en samlad bild av vad som skulle vara möjligt att genomföra. Remissbehandlingen är som redan sagts avslutad, och vi är i full gång med att förbereda genomgången av remisssvaren, men också innehållet i en tänkt kommande proposition. Jag vill gärna understryka att det inte är så, att inga åtgärder sätts in i syfte att underlätta invandrares inträde på arbetsmarknaden. Alla människor i detta samhälle är föremål för insatser och åtgärder som syftar till att göra dem bättre redo för ett intåg på arbetsmarknaden via vår arbetsmarknadspolitik, via vår utbildningspolitik osv. Det har gjorts en hel del också i de avseendena.

Fru talman! Regeringen har under innevarande år avsatt 125 miljoner kronor bl.a. för arbete i hårt segregerade områden i åtta kommuner. Vi har också avsatt en motsvarande summa för det kommande året. Tanken är att vi då skall se om vi kan hitta nya metoder och nya medel för att åstadkomma bättre förutsättningar för människor med en annan etnisk bakgrund än svensk från början att komma in på arbetsmarknaden. I de här områdena skall vi på olika sätt försöka organisera frivilligorganisationer och andra typer av folkrörelser i detta arbete, som pågår för fullt. En annan aktivitet som pågår är Projekt 2000, som har bildats mellan ett antal företag och organisationer. Också staten är medlem. Man jobbar just i syfte att medvetandegöra arbetsgivare inom olika områden samt organisationer, kommuner, landsting, stat och privata arbetsgivare om den kvalitetshöjning som man kan få i sin verksamhet om hela det utbud av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden tas i anspråk och människor med annat etniskt ursprung än svenskt inte räknas bort. Det är också en viktig insats. Listan skulle kunna göras mycket längre.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif Pagrotsky. Det gäller en vapenaffär för fem år sedan, då ett svenskt statligt vapenhandelsbolag såldes till de numera svartlistade vapenhandlarna Östling och Finns det några mekanismer för att förhindra en sådan här situation, dvs. att åtgärder inte vidtas förrän situationen drivits till sin spets? Om det inte finns sådana mekanismer som kan hindra den här typen av handelsrelationer, avser statsrådet i så fall att ta initiativ till en översyn av handelsrelationer just inom vapenbranschen, som är en känslig bransch? Vidare undrar jag om sådana mekanismer, om de finns i dagsläget, är tillfredsställande, så att vi kan vara säkra på att den här situationen inte uppstår igen.
Fru talman! I den mån det här företaget ägnar sig åt export av vapen finns det redan i dag rigorösa regler för registrering av företaget. Det handlar också om tillsyn, diskussioner om marknadsplaner och annat. Såvitt jag vet finns det där alla möjligheter som behövs för att se till att det fungerar väl. Om det inte gör det, är jag beredd att föreslå skärpningar. När det däremot gäller inrikes handel med vapen får jag, tyvärr, rekommendera er att fråga justitieministern om det. Jag är, tyvärr, inte särskilt välorienterad om det.
Fru talman! Frågan gäller alltså inte bara vilka regler som gäller utan också, och framför allt, vilka mekanismer som finns i branschen och vilken attityden är till vapenhandel. Jag tror att det faller under statsrådets område. Det gäller alltså hur man skall förhindra att i dag svartlistade personer med väldigt konstiga politiska åsikter kan ge sig in i en så känslig bransch.
Fru talman! I den mån dessa handelsföretag vill handla med utlandet kan jag vara helt överens med frågeställaren om att den granskningen skall vara mycket noggrann när det gäller de handlandes vandel och seriösa avsikter på olika sätt. Inrikes handel med vapen vet jag, tyvärr, ingenting om.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. Den 23 maj i år beslutade riksdagen om vissa besparingar inom den statliga assistansersättningen. Besparingarna skulle uppnås i huvudsak genom en tydligare gränsdragning mellan det kommunala och det statliga huvudmannaskapet och genom att i lagstiftningen förtydliga detta så att det blir en mera enhetlig bedömning över landet. Under de senaste veckorna har jag fått flera brev och telefonsamtal från brukare och intresseorganisationer som berättar om hur de nu upplever situationen. Deras berättelse är sådan att jag inte riktigt känner igen vare sig regeringens förslag eller riksdagens beslut. Ett exempel är att en funktionshindrad har fått antalet assistanstimmar som vederbörande är i behov av minskat från 230 till 18,5 timmar. Med anledning av detta vill jag fråga socialministern vilka åtgärder hon vill vidta för att assistansersättningen inte skall utarmas och för att de svårast funktionshindrade inte skall tvingas tillbaka till isolering och ett fattigare liv socialt sett.

Fru talman! Det är ett utmärkt svar jag här fått. Jag vill bara ställa en kompletterande fråga: Hur snart kan den här utvärderingen vara klar?

Fru talman! Som socialministern markerat tycker också jag att det här är en oerhört viktig fråga. Jag vill bara höra hur socialministern ser på just samverkan mellan socialförsäkringen och kommunerna i den här frågan. Det sägs väldigt tydligt i betänkandet, och det ges också exempel på, hur man kan gå till väga för att samverka så att den enskilda familjen eller den enskilda människan inte drabbas. Hur ser socialministern på det?

Fru talman! Jag skulle vilja återvända till det som togs upp i inledningen av denna frågestund, nämligen kampen mot arbetslösheten. Den första diskussionen gav ett intryck av att det är bidrag från staten till kommunerna som skapar fler riktiga arbeten, vilket är, skulle jag vilja säga, alldeles upp i tok. Om det var så att staten plötsligt hade pengar över, hade man möjligen kunnat överväga att göra någonting för att främja tillväxten i företagen. Jag var i går i Göteborg och åhörde - detta som ett annat exempel på regeringens upp-i-tok-åtgärder - arbetsmarknadsministern. Hon tyckte att det var bra att man nu demonstrerade mot regeringens akassepolitik. Jag funderade på om jag skulle ställa frågan till statsministern om han tycker att detta är ett efterföljansvärt exempel för statsråd, och i så fall vilket av regeringens områden som nästa demonstration lämpligen borde riktas mot. Men jag väljer att i stället fråga finansministern, eftersom både den linje som diskuterades nyss, nämligen att överföra pengar till kommunerna för att växa i företagen, och demonstrationen mot regeringens a-kassepolitik rimligen ändrar de spelregler som många företag har trott att Sveriges finansminister numera följde. Min fråga är: Påverkar enligt finansministerns mening inte denna typ av hoppjerkepolitik tilltron till den ekonomiska politik han själv närmast är ansvarig för?
Fru talman! Vad vi nu är i färd med att föreslå är inte att utanordna nya bidrag till kommuner och landsting, utan det handlar om att fastställa ett mera realistiskt underlag för deras inkomstutveckling. I praktiken innebär det att vi säkerställer ett antal tusen jobb i kommuner och landsting, i skolan, vården och omsorgen. Det är riktiga jobb, produktiva och värdefulla jobb. Jag måste säga att jag känner stolthet över att vi kan medverka till den utvecklingen.
Fru talman! Jag inser mycket väl att det är riktiga arbeten, men jag ber att få påminna finansministern om att regeringen, såvitt vi har förstått, sagt att tillväxten av de nya arbetena skall komma i företagen. Jag gav två exempel på hur man nu uppenbarligen sätter sin tilltro till kommunerna i stället för till företagen. Varför övervägdes det inte att sänka skatten för företagen om det fanns pengar över för att skapa jobb där? Vilka konsekvenser får det om ett enskilt statsråd i regeringen anser att det ligger inom ramen för hennes ämbetsutövning att uttala tacksamhet över att demonstrationer riktas mot den av regering och riksdag fastställda a-kassepolitiken? Måtte inte detta ändå påverka tilltron till regeringens ambitioner att se till att det är i företagen som jobben skall skapas? Det var frågan, inte huruvida finansministern känner stolthet över skolan.
Fru talman! Om Per Unckel kom till korta i debatten med Margareta Winberg kan jag förstå det. Men jag tycker att Per Unckel skall slutföra replikskiftet med Margareta Winberg och inte med mig i hennes frånvaro. Jag har framför mig en rykande färsk depesch om hur man ser på affärsklimatet i olika länder i Europa. Det är 722 företagschefer som har utfrågats av de amerikanska handelskamrarna. Man anser att Sverige tillsammans med Schweiz, Irland och Holland erbjuder det mest fördelaktiga affärsklimatet i Europa. Både politiska och ekonomiska faktorer får högt betyg i Sverige. Samma sak gäller livskvalitet, sjukvård - det är inte oviktigt att vi kan rädda ett antal tusen jobb i sjukvården, Per Unckel - infrastruktur och arbetsförhållanden. Det är nästan så att jag rodnar när jag läser nästa mening: Sverige får också högt betyg när det gäller regeringens attityd till företagen. Slutligen vill jag säga att företagsklimatet kan vi förbättra genom att hålla ordning på statsfinanserna, ta ned inflationen och sänka räntorna. Det är en stor skillnad jämfört med situationen under den period Per

Ärade ledamöter! Vi firar i dag FN-dagen - till åminnelse av FN Denna gång - 51 år senare - är det självfallet med alldeles speciell glädje och stolthet vi i Sverige och i riksdagen högtidlighåller denna dag. Vi har ännu en gång anförtrotts ansvaret att som medlem av säkerhetsrådet delta i ledningen av Förenta nationernas arbete. Detta har blivit möjligt genom målmedvetna ansträngningar av många, men självklart i första hand därför att Sverige har ett stort förtroende bland FN:s 185 medlemsländer. Vi står som nation för fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är nu vårt ansvar att motsvara det förtroende vi fått, genom att hävda dessa värden inom världssamfundets arbete. I dag - endast några dygn efter omröstningen i generalförsamlingen och när välgångsönskningarna och gratulationerna tonat bort - vet vi att det verkliga arbetet börjar. Vi vet att behovet av ett starkt FN aldrig varit större än i dag. Sverige kan nu aktivt medverka till att FN inför nästa årtusende omformas, från en organisation för akut krishantering, till ett instrument för globalt samarbete för konfliktförebyggande och varaktig fred. Vi vet också, att behovet av ett reformerat FN är mer påkallat än någonsin. Sverige har nu möjlighet att kraftfullt verka för att de förslag till reformering av FN-systemet som finns framlagda, bl a av Carlsson-Ramphal-kommissionen, genomförs. Sverige kan nu också medverka till att överenskommelser, åtaganden, kunskaper och erfarenheter från FN:s toppmöten under senare år, från Rio, Wien, Kairo, Köpenhamn, Peking och Istanbul, omsätts från teori till praktisk handling. Sveriges röst i världen har alla möjligheter att bli stark - inte minst på grund av det svenska FN-arbetets breda parlamentariska förankring. Sverige tillhör det tjugotal länder som har parlamentarisk representation under FN-sessionerna. Detta är en tillgång och en styrka gentemot vår omvärld, då det visar på enighet och uppslutning. Det gör därmed vår röst än starkare. Det är i parlamenten regeringarna skall försäkra sig om stöd för sina ställningstaganden, det är i parlamenten överenskommelser skall ratificeras. Det är ett mycket viktigt uttryck för nödvändigheten av att förankra globalt samarbete hos folkflertalet. Det ger insyn, möjlighet till delaktighet och därmed verkligt folkstyre. Endast så kan verkliga reformer och varaktiga förändringar uppnås också i internationella sammanhang. Sveriges riksdag högtidlighåller i dag FN-dagen.

Fru talman! Det är med stor glädje som jag just i dag, på FN-dagen, kan informera riksdagen om invalet till FN:s säkerhetsråd och om hur regeringen ser på vår kommande uppgift som säkerhetsrådsmedlem. Omröstningen innebar en kraftfull förtroendeförklaring för Sverige och för svensk utrikes och FN politik. Till det här har också många av riksdagens ledamöter från alla partier bidragit, och för detta vill jag framföra mitt tack. Vi visste att Sverige hade ett starkt stöd, men vi blev ändå överraskade över den breda marginal med vilken vi blev invalda. Alla de tre länder som kandiderade hade ju målmedvetet arbetat för att få stöd för sina kandidaturer. Det kalla krigets slut har i grunden förändrat förutsättningarna för säkerhetsrådets arbete. Säkerhetsrådet har nu fått möjlighet att spela den roll som det tilldelades i FN-stadgan. Som medlem av säkerhetsrådet kommer vi att få ta ställning till alla frågor på rådets ärendelista. Det gäller konflikter i det europeiska området, framför allt i det f.d. Jugoslavien och det f.d. Sovjetunionen. Det gäller det alltmer oroande läget i Mellanöstern, Irak och det fortsatta kriget i Afghanistan. Det gäller förödande inbördeskrig i ett antal afrikanska länder, däribland Rwanda liksom den oroande situationen i Zaire och Burundi. Det gäller svårigheterna för fredsprocessen i Angola. Listan kan naturligtvis göras betydligt längre, och nya frågor kommer uppenbarligen att tillkomma också under de kommande åren. Sverige kommer att aktivt och konstruktivt delta i säkerhetsrådets behandling av alla dessa frågor. Vi skall vägledas av ett program som bl.a. skall omfatta följande punkter: FN:s och världssamfundets förmåga att förebygga väpnade konflikter - såväl mellan som inom stater - måste stärkas. FN måste ingripa tidigare när konflikter bryter ut. FN:s fredsbevarande operationer måste bli effektivare. Tillräckliga resurser måste stå till förfogande för ett genomförande av de uppgifter som läggs fast. Militära aktioner kan inte ensamma skapa fred. FN systemets politiska, militära, humanitära, polisiära och andra insatser måste samverka och deras samlade kapacitet måste utnyttjas. Sanktionsinstrumentet behöver göras mer målinriktat och därmed effektivare och förenat med mindre negativa humanitära konsekvenser. Samarbetet mellan FN och de regionala organisationerna behöver byggas ut. Internationell säkerhet är odelbar. Vi vill inte se världen uppdelad i intressesfärer, och vi vill inte se någon världsdel marginaliserad. Folkrätten måste respekteras och stärkas. Mänskliga rättigheter och humanitära frågor - individens säkerhet i vid mening - måste väga tungt i säkerhetsrådets överväganden. Öppenhet och bredast möjliga konsultationer måste prägla säkerhetsrådets arbete. Ett bredare deltagande i beslutsprocessen för fredsbevarande operationer måste eftersträvas. Detta är viktigt också för att stärka staternas förtroende för rådet, och därmed respekten för dess beslut. Det breda säkerhetsbegreppet, som innefattar långsiktiga globala hot bl.a. mot miljön måste dessutom beaktas i arbetet i FN-systemet i dess helhet. Det är viktigt att vi till rådet bär med oss, inte bara våra svenska erfarenheter och vårt långvariga FN engagemang, utan också klara idéer om hur vi vill att säkerhetsrådet skall utvecklas. Jag är övertygad om att Sverige fått medlemsstaternas förtroende därför att de förväntar sig att vi skall föra en resultatinriktad och konstruktiv politik i säkerhetsrådet. Vi har idéer och visioner, men vi är också beredda på att vi ibland kommer att behöva vara pragmatiska i syfte att förverkliga våra visioner. Vi kommer, liksom andra rådsmedlemmar, att i många frågor få nöja oss med kompromisslösningar. Just därför är det viktigt att vi först har lagt fast våra egna målsättningar. Arbetet i säkerhetsrådet kommer att bli en av de viktigaste uppgifterna för svensk utrikespolitik under de kommande åren. Valet, liksom de många samtal som vi dessförinnan har fört med andra länder, har på ett tydligt sätt illustrerat EU:s betydelse och anseende världen över. EU spelar en ledande roll i FN och i arbetet för att reformera organisationen. Någon egentlig EU samordning förekommer dock inte i säkerhetsrådsfrågor, däremot ett informations och åsiktsutbyte mellan medlemmarna. Sverige ser naturligtvis fram emot ett nära och givande samråd med Portugal som ju också invaldes samtidigt som Sverige. Sverige kommer att vinnlägga sig om att utveckla ett gott samarbete med säkerhetsrådets samtliga medlemsstater. Flera av medlemmarna i rådet har redan visat intresse för sådan samverkan. Regeringen fäster vikt vid en så stor öppenhet som möjligt i säkerhetsrådets arbete. Detta har vi framfört före valet, och det har väckt starkt gensvar från många länder, bl.a. inom den alliansfria rörelsen. Omröstningsresultatet innebär att representationen för de alliansfria länderna i säkerhetsrådet kommer att minska. Detta gör det särskilt angeläget att utveckla ett gott samarbete med dessa länder. Det finns inte någon motsättning mellan globalt och regionalt engagemang. Tvärtom kommer vår politik i Europa och i vårt närområde att vara en styrka för Sverige också i säkerhetsrådet. Fru talman! FN har under senare år försvagats av ekonomisk kris, trögt reformarbete och bristande stöd från medlemsstaterna. Regeringen kommer med kraft att fortsätta arbetet för att FN skall kunna ta sig ur denna kris. Medlemskapet i säkerhetsrådet är en del av en bredare FN-politik. Vårt engagemang i och för andra delar av FN-systemet kommer inte att minska under den kommande tvåårsperioden. Tvärtom får vi en möjlighet att på ett bättre sätt arbeta för att stärka och reformera FN i dess helhet. Alla delar av FN-systemet måste engageras i arbetet på att förebygga konflikter. Flera av FN:s fackorgan spelar en viktig roll i arbetet för varaktig fred. Nedrustning, fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och stöd till uppbyggnad av demokrati är centrala uppgifter för FN-systemet. De är också av betydelse för att på sikt undanröja orsaker till konflikter inom och mellan stater. Vi kommer att aktivt delta i det pågående arbetet i generalförsamlingens samtliga reformarbetsgrupper. Det handlar om FN:s finanser, säkerhetsrådets sammansättning och utvidgning. Det handlar om att leva upp till En dagordning för fred och om En dagordning för utveckling och om stärkande av FN-systemet. FN:s grundläggande idé är att säkerhet byggs genom att länder samverkar för att undanröja hot mot freden och för att främja ekonomisk och social utveckling. Det är en idé som naturligtvis kommer att vara bärande för arbetet i FN i dess helhet.

Fru talman! Jag tackar för den information som vi har fått inför den nya viktiga positionen inom FN Förenta nationerna blir ju vad dess medlemmar gör organisationen till eller tillåter den att bli. Det senare gäller i hög grad de länder som har vetorätt i säkerhetsrådet. Med Sveriges medlemskap i FN och ledamotskap i säkerhetsrådet följer möjligheter att påverka och möjligheter att ta till vara. Därför har vi anledning att glädjas åt att Sverige har valts in i säkerhetsrådet med bred marginal och i första valomgången. Jag vill rikta mina oförbehållsamma gratulationer till dem som har varit närmast ansvariga för valkampanjen. Hur skall då Sverige använda sin nuvunna position? För det första: Fredsfrågan är självfallet prioritet nummer ett, vilket också har framgått av utrikesministerns information. Det förebyggande arbetet måste förstärkas diplomatiskt, ekonomiskt och genom fredsbevarande militära aktioner samt naturligtvis mycket, mycket mer. För det andra: Miljöhoten är lika viktiga som fredshoten, i vart fall när de blir akuta. Det handlar till sist om överlevnad. Hoten är ofta globala. Miljöfrågorna måste därför lyftas till högsta nivå i FN systemet, dvs. till säkerhetsrådsnivån. Därför har vi från Centerpartiets sida föreslagit ett miljöns säkerhetsråd. Det skulle innebära att man avlastade det nuvarande säkerhetsrådet en del av dess ärenden. Det ser vi som den långsiktiga nödvändiga ambitionsnivån. Världshavens problem, luften och vattnen kräver global samverkan liksom många olyckor och katastrofer samt de miljöberoende svältkatastrofer som ständigt avlöser varandra. En hållbar utveckling måste vara målet. Ingen annan organisation kan ersätta FN. Men många andra organisationers arbete kan underlättas genom ett starkt FN. Det gäller t.ex., som vi har hört, på den regionala nivån - OSSE och ECE med basen främst i Europa. Låt mig betona en sak som är viktig för Sveriges egen del som land. För Sverige som initiativland, om jag får kalla det så, i Östersjösamarbetet som blivande ordförandeland i Barentsrådet, som aktiv medlem i OSSE, i EU och i Nordiska rådet gäller det nu att utnyttja FN-positionens synergi och samordningseffekter. Detta går att göra på många olika sätt. Till sist finns det anledning att understryka det som utrikesministern också berörde, nämligen vikten av att säga det självklara till andra FN-medlemmar: Även i FN måste alla medlemmar göra rätt för sig - stora som små. Det är också budskapet, dagen till ära, från FN-förbundens världsfederation, där man manar inte minst stormakten USA att sköta sina inleveranser av pengar till FN-systemet. Centerpartiet välkomnar självfallet nära kontakter mellan regeringen och de politiska partierna inför viktiga ställningstaganden i FN, men även i den viktiga samordningsfunktionen som FN-arbetet kan utgöra när det gäller internationellt arbete också i andra organisationer.

Fru talman! Vårt land är ju känt som en mycket gammal och stark demokrati. Vi är också kända för att vi är bra på jämställdhet. Så sent som vid kvinnokonferensen i Peking fick vi ett pris för att vi var bäst på jämställdhet inom FN-organisationen. Detta ger oss ett fantastiskt bra läge och är en bra förutsättning för att inom FN-organisationen arbeta för att förbättra jämställdheten i hela världen. Vi vet att de största hoten mot vår jords överlevnad är miljöhoten och befolkningsexplosionen. För att hindra befolkningsexplosionen måste vi - förutom att vi hela tiden måste ha jämställdhetsperspektivet i allt vårt arbete - satsa specifikt på kvinnor. Förutom att jag vill önska utrikesministern och regeringen lycka till i arbetet inom FN:s säkerhetsråd vill jag fråga: Finns det en särskild strategi, en särskild plan för att arbeta med jämställdhetsfrågorna också inom FN:s säkerhetsråd? Jag tänker dels på detta område i allmänhet, men också specifikt på fördelningen av poster och platser. Det finns väldigt få kvinnor i ledande befattningar inom FN:s organisation.

Fru talman! Jag vill också passa på att uttrycka min glädje över det lyckade resultatet. Jag hade det tvivelaktiga nöjet att vara med för fyra år sedan, när vi förlorade en plats med några få röster. Det kändes inte så bra. Därför var glädjen desto större den här gången. Jag vill också passa på och tacka utrikesministern för det arbete hon lagt ned. Jag har av rapporter jag har fått förstått att det har varit ett hårt arbete. Jag vet inte om uppgiften är riktig, men det påstås i korridorerna att utrikesministern har träffat inte mindre än 66 andra utrikesministrar för att göra sitt för denna kampanj. Jag vill också passa på att sända ett tack till dem som har medverkat till detta på olika nivåer inom utrikesministerns stab. Utrikesministern säger här i dag att det kalla krigets slut i grunden förändrat förutsättningarna för säkerhetsrådets arbete. Säkerhetsrådet har nu fått möjlighet att spela den roll den tilldelades i FN stadgan. Det är riktigt, det har blivit en ny situation. Ändå visar verkligheten på något annat. FN är i dag försvagat på något sätt. FN brottas med stora ekonomiska och organisatoriska svårigheter och uppträder ofta handlingsförlamat. Vi har t.ex. i dag i kammaren diskuterat Västsaharafrågan. Det är ju en långdragen historia, och FN har inte lyckats vara med och lösa problemet. Ofta får man en fråga av folk som har sett på TV, läst i tidningar eller hört på radio om saker som händer ute i världen: Varför gör inte FN något? Det är den fråga jag ofta får: Varför gör inte FN något? Då måste vi komma i håg att FN inte är något annat än vad dess medlemmar gör det till. FN är inte starkare än sin svagaste länk. Det är där jag tycker att Sverige kommer in i bilden på ett alldeles speciellt sätt. Jag har förstått att den kampanj som bedrivits mycket har gått på temat att Sverige vill vara med och förändra FN. Det har varit ett populärt budskap, och det är ett bra budskap. Många känner att det är precis vad som behövs. Det finns ju idéer. Det finns idéer att ösa från, Carlsson Ramphal-rapporten har nämnts här. Den är full av goda idéer. Man behöver inte gå så långt som P-G Gyllenhammar gjorde i en artikel. Han trodde att man måste riva ned hela FN för att bygga upp det på nytt. Jag tror inte att det är den rätta vägen att gå, men det betyder inte att man inte måste ta krafttag för att få FN effektivt igen. Ett förslag från Carlsson-Ramphal-rapporten gäller att sättet att utse av FN:s generalsekreterare radikalt måste förbättras. Det finns ett förslag som går ut på att FN:s generalsekreterare inte skall ställa upp för omval. Det skulle kanske ge honom ett annat sätt att agera om han inte behövde fundera på sitt omval, det skulle ge honom en friare ställning. Han skulle enligt förslaget utses på sju år. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om hon har någon synpunkt på detta. Jag tror att det är en bra idé. Jag tror också att det kanske skulle lösa den knut som finns i och med att USA har sagt att de inte ställer upp på den nuvarande generalsekreteraren Boutros Boutros Ghalis omval utan då drar sig tillbaka. Vi sitter i ett slags rävsax. Det skulle kunna innebära en öppning om man gick in för en ordning med sju år utan omval. Carlsson-Ramphal-rapporten talar också om att en strategi för att mobilisera bistånd och öka samarbetet mellan regeringar och enskilda organisationer skall antas. Min andra fråga till utrikesministern är: Finns det några idéer om och planer på att öka de enskilda organisationernas engagemang och att ta vara på detta engagemang i FN-arbetet?

Fru talman! Jag vill också börja med att gratulera utrikesministern till framgången och med att dela den glädje som utrikesministern och svenska regeringen känner i dag efter invalet av Sverige i säkerhetsrådet. Jag är väl medveten om det hårda arbete som ligger bakom detta. Det är många UD-tjänstemän och många andra som har arbetat med dessa frågor och sett till att vi har fått den här platsen. Jag vill dock också understryka att detta långt ifrån bara gäller svenska regeringen och dess anställda. Många i riksdagen har, som Birgitta Dahl var inne på, varit aktiva. Men jag skulle vilja understryka att jag tror att vi har hela svenska folket med oss i det internationella engagemanget, och det är oerhört väsentligt. Det är inte bara den svenska regeringen som har den här uppgiften, utan vi står eniga bakom regeringen. Jag vill också konstatera att de var nära att vi föll på målsnöret. Det uppstod problem och komplikationer in i det sista. Jag tror inte att regeringen riktigt hade betydelsen av dessa komplikationer klar för sig. Jag tänker närmast på vapenexporten till Indonesien, som av fredspristagarna togs upp som ett exempel på att det kanske inte kunde anses vara lämpligt att Sverige ingår i säkerhetsrådet. En av dem föreslog faktiskt att man inte skulle rösta på Sverige. Ett annat exempel är det minskade biståndet. Också det gjorde, tror jag, i några fall att vissa länder kände tveksamhet inför valet av Sverige. Detta grumlar inte på något sätt glädjen över att det ändå gick hem, och att vi fick platsen, men jag menar att regeringen borde ta varningssignalerna om vapenexporten och minskningen av biståndet ad notam. Fru talman! När det gäller innehållet i den information som utrikesministern lämnade, vill jag klargöra att vi från Vänsterpartiets sida står bakom i stort sett alla de prioriteringar som regeringen har gjort. Vi står bakom regeringen i fråga om de viktiga uppgifter som ligger framför oss. Det gäller reformeringen av FN och säkerhetsrådet, exempelvis preciseringen av sanktionsinstrumentet. Vi vet att det är oerhört trubbigt. I Iraks fall har det t.ex. drabbat de svagaste grupperna i landet, nämligen barnen. Det är de som blivit mest utsatta och drabbade av sanktionerna. Jag vill också instämma i de frågor Karl-Göran Hur tänker man följa upp och med kraft hävda vissa av delarna i den? Jag talar bl.a. om Tobinsskatten, valutaskatten och andra sätt att stärka FN:s ekonomi. Jag vill också följa upp frågan om generalsekreterare. Nu när vi har fått platsen, Lena Hjelm-Wallén, kanske vi kan börja agera för att äntligen får en handlingskraftig kvinna som ny generalsekreterare. Det vore ett stort steg framåt. Jag skulle vilja ställa ytterligare några konkreta frågor. Jag funderar över det fredsbevarande arbete som beskrivs i informationen från regeringen. Ingbritt Irhammar var inne på hur vi nu skall kunna främja framför allt kvinnorna och kvinnornas situation. Kvinnor och barn är de mest utsatta i krig och konflikter. På vilket sätt kan Sverige nu agera för att se till att fredsbevarande initiativ verkligen kommer kvinnorna till del? Det gäller även jämställdhetsarbetet inom FN och hur man skall öka andelen kvinnor på ledande poster. Jag skulle också vilja ställa ett par frågor utifrån några av de konkreta konflikter som nämns i informationen. Det gäller exempelvis Afghanistan där vi vet att just kvinnorna har drabbats värst av alla. Vad gör Sverige i säkerhetsrådet för att ta upp den konflikten och den resolution som diskuteras? Kommer den att bli av? Hur agerar Sverige? Jag kan nämna andra konflikter, såsom den i Kurdistan där Iran och Irak på var sitt håll har pressat den kurdiska befolkningen och ser ut att kunna fullständigt tillintetgöra möjligheten till fredligt liv i den regionen. Jag undrar också vilka frågor man på eget initiativ kommer att ta upp. Vissa frågor kommer ju upp av sig själva. Men hur blir det med gamla konflikter som exempelvis Västsahara som nämnts här? Hur är det med Cypern? Hur är det med Östtimor? Kommer Sverige i något av de fallen att aktivt agera för att frågan skall hamna på säkerhetsrådets bord? När det gäller frågor som handlar om mänskliga rättigheter har vi ju tyvärr en lång rad länder som står högt på listan för övergrepp. Jag tänker på Kina, Turkiet, Colombia. Kommer Sverige att agera i säkerhetsrådet för att något av de länderna får en aktiv och snar behandling för att stärka mänskliga rättigheter?

Fru talman! Jag vill passa på att säga ett ärligt och hjärtligt grattis till utrikesministern och hela UD och de i regeringen och andra som har arbetat med frågorna om Sveriges roll i säkerhetsrådet. Jag tror att Sveriges plats i säkerhetsrådet kommer att vara bra för Sverige. Jag tror att vi framför allt kommer att få en mer engagerad debatt om viktiga utrikespolitiska globala frågor i Sveriges riksdag och i landet som helhet. Det tror jag är en förutsättning för att vi skall kunna få en bättre nationell utrikespolitik. Sverige har ju, visar omröstningen i FN, ett gott rykte. Den svenska kampanjen har skickligt utnyttjat det tidigare svenska internationella arbetet för nedrustning och för bättre solidaritet med länderna i tredje världen. Namn som Dag Hammarskjöld, Olof Palme och Inga Thorsson har ju också aktivt mycket starkt bidragit till att ge Sverige det goda ryktet. Det har hänt något under 1990-talet som gör att man kan ifrågasätta delar av den bilden. Jag tycker att Sverige och de svenska regeringarna har blivit mer inkrökta och introverta och mindre engagerade i viktiga globala internationella frågor. Det gäller t.ex. flyktingpolitiken, där vi i dag inte alls har samma generösa inställning som tidigare. Det gäller biståndspolitiken, där vi har skurit ned ganska kraftigt. Det gäller miljöfrågorna, där vi inte har ett lika tydligt engagemang som på 1970 och 1980-talen. Det gäller nedrustningen. De senaste tio åren har länderna i Västeuropa och västvärlden rustat ned med ca 50 % medan Sverige ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det har hänt något under 1990-talet som gör att man kan ifrågasätta den gamla bilden av Sverige som ett land som arbetar aktivt och engagerat i det internationella utrikespolitiska arbetet. Min förhoppning är naturligtvis att platsen i FN:s säkerhetsråd kommer att markera ett trendbrott så att Sverige får tillbaka ett starkt internationellt engagemang. Det är en politik som miljöpartiet kommer att stödja mycket starkt och arbeta för här i riksdagen och på andra håll. Några frågor har ju Sverige redan visat att man tänker arbeta för i FN:s säkerhetsråd. Jag vill bl.a. peka på Viola Furubjelkes tal om att reformera FN, samt det arbete som Ingvar Carlsson tidigare gjort på det här området. Jag tror att det kommer att bli viktigt. Jag tror också att ett starkt svenskt engagemang för förebyggande säkerhetspolitik och att hitta nya instrument för den frågan och för mänskliga rättigheter kommer att bli viktiga. Till sist hoppas jag att Sveriges riksdag kommer in i det utrikespolitiska arbetet på ett starkt sätt. Jag tror att det är viktigt för Sveriges riksdag att vara med i processen och få ett starkt deltagande från riksdagsledamöter och från riksdagens utskott i det här arbetet.

Fru talman! Det övertygande invalet av Sverige i säkerhetsrådet i måndags gjorde mig stolt att vara svensk, stolt att vara socialdemokrat, glad över att vara utrikesutskottets ordförande i Sveriges riksdag och extra glad över att också vara FN-förbundets ordförande. Det är alldeles otvivelaktigt så att Sveriges ställning som stark FN-nation bärs upp av ett starkt folkligt engagemang och ett starkt engagemang i Sveriges riksdag. När vi nu gratulerar regeringen och utrikesministern till den här segern vill jag samtidigt fråga utrikesministern hur vi på bästa sätt skall ta till vara det här engagemanget. Jag vet att det är tidigt påkommet. Tankarna kanske ännu inte har fullföljts i regeringen. Jag ser en viss parallellitet mellan vårt medlemskap i säkerhetsrådet och vårt medlemskap i EU. När vi blev medlemmar i EU inrättades en särskild EU-nämnd för samråd. Nu är vi medlemmar i säkerhetsrådet under två år. På något sätt bör de viktigare frågorna i säkerhetsrådspolitiken förankras i riksdagen och ske i samråd med riksdagens ledamöter. På samma vis behöver svenska folkrörelser få en strukturerad kanal och ett ömsesidigt informationsutbyte med regeringen i FN-frågor. Det är ju trots allt så, med FN-stadgans ord, att det är vi, Förenta nationernas folk, som bär upp FN. Det är inte enbart en regeringsfråga, utan också riksdagens och svenska folkets.
Fru talman! Jag tror att den uppslutning som har visats från riksdagens talarstol att vi mycket starkt önskade bli medlemmar av FN:s säkerhetsråd kommer att vara en stor styrka för regeringens arbete i de här frågorna fortsättningsvis. Jag tror, som många har sagt, att det inte bara gäller riksdagens alla partier utan också svenska folket. Sverige har ett stort internationellt engagemang. Sverige är ett av de länder som sänt ut många, och relativt sett flera än många andra länder, i fredsbevarande operationer. Vi har en stor aktivitet i allt som har att göra med förebyggande av konflikter. Vi har ett stort bistånd - relativt sett ett av de mest generösa bistånden i världen. Vi har en generös flyktingpolitik. Vi har en restriktiv krigsmaterielexport. Vi står för nedrustning. Sverige är fortfarande känt som ett land som bryr sig om miljön hemma och ute i världen. Det här skall vi fortsätta att driva. Allt det här har inte med säkerhetsrådet att göra, men det är den bild som vi skall leva upp till. Naturligtvis skall vi också under det här arbetet söka former för samråd med riksdagen vilka kanske får lov vara litet annorlunda än de som vi normalt har för samråd mellan riksdag och regering, men det får vi återkomma till. Jag hoppas också att svenska folket skall märka att Sverige fr.o.m. den 1 januari sitter i säkerhetsrådet genom att det blir ytterligare debatt och intresse för FN och för hur kriser och konflikter ute i världen skall lösas. Säkerhetsrådet är ett organ för att lösa kriser och konflikter. Säkerhetsrådet har en unik ställning i FN och i värlspolitiken, för det är endast säkerhetsrådet som kan fatta beslut om internationell fred och säkerhet vilka är bindande för världens alla stater. Det är klart att det är detta som är kärnan och det viktigaste. Det har här av flera talare anförts att FN måste bli bättre på att hantera kriser och konflikter liksom också de fredsbevarande operationerna och även att FN måste agera mycket tidigare. Det är sådant som ligger i vårt program. Vi är helt överens om det. Det pågår inom FN ett arbete avseende förmågan att internt inom FN hantera fredsbevarande operationer. Jag var under generalförsamlingens första vecka med på en konferens speciellt om detta. Det har här frågats om väldigt många av konflikterna och konflikthärdarna i världen. Jag vill betona att vi ännu inte är med i säkerhetsrådet och att jag därför inte skall säga vad säkerhetsrådet specifikt skall göra på de områdena. Det får vi faktiskt återkomma till. Ingen av dessa konflikter är dock okänd för oss, och vi har varit med om att analysera och hantera dem tidigare. Det gäller Rwanda, Burundi och östra Zaire. Alla de här tre länderna har att hantera stora flyktingströmmar, där det behövs mycket av humanitärt stöd men där också FN, EU och OAU är inne för att försöka stödja och hjälpa fram fredliga lösningar. Vad gäller Afghanistan är det självklart att vi måste rikta en kraftfull uppmaning till parterna att sluta med den väpnade konflikten och i stället finna lösningar vid förhandlingsbordet. Det är med bestörtning som jag har noterat hur t.ex. talibanerna utsätter kvinnor för en mycket förnedrande behandling. Frågan om den kurdiska befolkningsgruppen i flera av länderna är ett tema som länge funnits på FN:s säkerhetsråds bord. Här gäller det framför allt att leva upp till de resolutioner som säkerhetsrådet redan har antagit. Det gäller också för Cypern och för östra Timor. Det finns för dessa områden säkerhetsrådsresolutioner som dess värre inte har kunnat sättas i verklighet. Det är vidare klart att också frågan om mänskliga rättigheter kommer att ligga med i säkerhetsrådets arbete, men det är framför allt frågor som hanteras av FN:s kommission för mänskliga rättigheter, av kommissarien för mänskliga rättigheter, inom barnkonventionens ram osv. Det finns många organ för detta. Med det vill jag också säga att platsen i säkerhetsrådet inte bara är till för arbete runt säkerhetsrådets bord tillsammans med de andra 14 medlemmarna. Den är också en plattform för att arbeta aktivt med andra FN-frågor, som framför allt generalförsamlingen har ansvar för. Det gäller de frågor som Ingbritt Irhammar tog upp om jämställdhet och miljö och många andra frågor inom det sociala och ekonomiska spektrumet. Här kommer också alla FN:s fackorgan in. Jag kan bara säga att det nyligen har hållits stora FN-konferenser med en mycket genomarbetad agenda för FN. Låt oss hålla oss till den - det tror jag är det allra viktigaste. Administrativt finns det många frågor att ta tag i. Det gäller generalsekreterarens mandatperiod, sammansättningen av säkerhetsrådet osv. Det gäller också att engagera enskilda organisationer mera än tidigare. I alla de här frågorna tycker jag att vi har en väldigt god utgångspunkt i rapporten från den arbetsgrupp som Ingvar Carlsson och Sir Shridath Ramphal har varit medordförande för. Vi skall vara stolta över att vi har en tidigare statsminister i Sverige som har drivit de här frågorna så starkt och som nu fortsätter att göra det.